Fru talman! Rune Thorén har frågat mig om jag är beredd att inför riksdagen och därmed svenska folket redovisa regeringens syn på den föreslagna fusionen mellan Renault och Volvo. Rolf Nilsson har frågat mig vad regeringen gör för att tillvarata svenska intressen i Volvo--Renault-affären. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. Riksdagen har tidigare avskaffat kontrollen av utländska företagsförvärv. Regeringen har därför ingen formell möjlighet att eventuellt hindra ett samgående mellan Volvo och Renault. Regeringen anser att det inte är önskvärt att sätta upp nya hinder för utländska företag. Jag är övertygad om att Sverige har allt att vinna på utländska etableringar i Sverige. Det är nödvändigt att svenska företag deltar i olika former av internationella samarbeten och allianser. Detta gäller inte minst bilindustrin. Det finns en rågång mellan företagens och regeringens uppgift i dessa strukturförändringar. Regeringen kan inte sätta sig i ägarnas ställe, utan det är, som i det här aktuella fallet, Volvos aktieägares ansvar att bedöma om affären och dess uppläggning är gynnsam för Volvos utveckling. Regeringen tillvaratar svenska intressen bäst genom att se till att Sveriges internationella konkurrenskraft är så stark att så mycket som möjligt av forskning, utveckling och tillverkning bedrivs här. Det sker genom att det skapas ett gynnsamt skatteklimat, ett bra kostnadsläge, en smidig byråkrati, en väl fungerande industrirelevant forskning och kompetent arbetskraft. Jag vill i detta sammanhang framhålla att den svenska regeringen fått riksdagens mandat att genomföra en privatisering av statligt ägda företag. Denna process pågår just nu. Motivet är självklart övertygelsen om att de aktuella bolagen kan utvecklas ännu mer i enskild ägo. Detta gagnar både näringslivet och samhället i övrigt. Det faktum att den franska regeringen delar denna grundsyn hälsar vi med tillfredsställelse.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret, även om det kanske inte var riktigt så innehållsrikt som jag hade förväntat mig. Men jag förstår att näringsministern med de regler som råder är förhindrad att ge några mer direkta egna synpunkter och värderingar på affären. Det har förflutit ungefär 14 dagar sedan jag ställde min fråga. Inte beroende på att jag har ställt frågan, men beroende på utvecklingen under den tid som har gått häremellan och dessutom på att Volvo har uppskjutit sin bolagsstämma har vi via massmedierna fått oss till livs att den franska regeringen har gått ut och sagt vissa saker, liksom det franska bilföretaget. Det gör att den oro som jag har redovisat i min fråga och den oro som framför allt medierna har redovisat kanske så småningom kan visa sig -- hoppas jag -- inte vara helt befogad, utan affären kan ta en annan vändning. Jag vill likna detta vid EG-förhandlingarna. Jag tror att det är mycket viktigt att inte allt sker på en gång, utan att man ifrågasätter och tar upp sådana här diskussioner. Jag tror aldrig att vare sig den franska regeringen eller bilföretaget hade gått ut med uttalanden om inte ifrågasättandet hade varit så starkt från jag vill nästan säga en majoritet av svenska folket i den här affären. Såväl jag som Centern är för en samverkan. Det gäller även den som varit tidigare. Jag delar helt de värderingar som kommer fram i slutet av näringsministerns svar när det gäller vad som egentligen är statens uppgift för att få ett bra näringsliv i vårt land.
Fru talman! Jag vill också tacka Per Westerberg för svaret. Jag är besviken på innehållet. Det är så allmänt. Jag är överens med Per Westerberg om i stort sett allt det som står här, utom att en privatisering av svenska företag är en bra väg för att få fart på det svenska näringslivet. Detta handlar egentligen om den samhällsekonomiska eller politiska sidan av affären. Att stärka Sveriges konkurrenskraft är generellt ett bra sätt att tillvarata svenska intressen. Men när det är så här stora affärer är varje affär unik och måste bedömas för sig. Då måste man ta hänsyn till t.ex. olika politiska traditioner när det gäller frihandel, protektionism, statlig intervention i politiken osv. Här är det uppenbarligen så att den franska staten agerar mer protektionistiskt både som ägare och när det gäller att värna om de privata företagen än vad som är regel i Sverige. Det måste vara den svenska regeringens uppgift att möta sådant och så långt möjligt skaffa garantier för att den här affären får gynsamma konsekvenser för det svenska näringslivet och det svenska samhället vare sig den genomförs eller ej. Det gäller t.ex. de svenska underleverantörernas situation och de infrastruktursatsningar som har gjorts runt om i landet, främst i Göteborgsregionen. Det gäller också den tekniska forskningen och utvecklingen och den svenska verkstadsindustrins utveckling. Här har regeringen hittills varit alldeles för passiv och tystlåten.
Fru talman! I detta sammanhang kan en svensk regering biträda med att försöka skapa klarhet i den politiska beslutsprocessen. Det har också gjorts vissa klarläggande från fransk sida, och jag tror att det kommer att göras ytterligare klarlägganden. Det skall vara ett strikt kommersiellt beslutsfattande i franska statsägda företag som privatiseras i framtiden. Man är mycket beslutsam när det gäller att genomföra sitt privatiseringsprogram. Därmed markerar man det kommersiella i affären. Om man vill ta upp andra motiv för den här affären, t.ex. samhällsekonomiska, är det inte alldeles lätt att säga vad det skulle kunna vara. Det är egentligen frågan om en värdering: Är den här affären bra för Volvos framtid, produktion och utveckling? En svensk regering skall aldrig sätta sig i styrelsens eller ägarnas ställe och försöka ta över deras beslutsfattande. Det har de störst förutsättningar för att göra på ett bra sätt själva. Om en svensk regering skulle ta över beslutsfattandet tar den i praktiken på sig ansvaret för Volvos framtid i stället för ägarna och styrelsen. Det tycker vi är alldeles orimligt. När det gäller andra samhällsekonomiska intressen är det enda som hittills framförts i debatten att vi skulle lägga extra krav på Volvo för att få genomföra den här affären. Det har bl.a. nämnts plastfabriker i Piteå, men jag tror knappast att det är riktigt seriöst. I så fall vill man sätta käppar i hjulet. Vi skall se till att Sveriges nationella konkurrenskraft är stark, att vi har bra industrirelevant forskning och bra kommunikationer. Sedan skall vi självfallet hjälpa till med ett förtydligande när det gäller strikt kommersiellt beslutsfattande i framtida företagsgrupper, men besluten måste fattas av ägare och styrelse.
Fru talman! Låt mig fråga Per Westerberg en sak direkt. Sist i svaret står det: ''Det faktum att den franska regeringen delar denna grundsyn hälsar vi med tillfredsställelse.'' Det gäller alltså privatiseringen. Tolkar näringsministern den franska regeringen så att han mer eller mindre kan garantera -- jag vet inte om jag törs använda ett så starkt uttryck -- att det kommer att ske en sådan? Oron har varit stor för att det skall visa sig att det inte blir en privatisering efter det att man gjort denna fusion. Det har en mycket stor betydelse att så sker. Kan jag tolka näringsministern så att det i stort sett är garanterat att så kommer att ske?
Fru talman! Detta är inte en riktigt lämplig form för att diskutera den här frågan, t.ex. detta med samhällsekonomin, men det är en väg som vi har valt. Jag har försökt att få till stånd en offentlig utfrågning om de samhällsekonomiska och näringspolitiska frågorna i näringsutskottets regi. Tyvärr har vi inte fått något stöd för det. Jag tror att detta är det enda land i världen där en sådan här affär skulle kunna genomföras utan att den diskuteras utförligt och genomgripande i parlamentet. Jag tycker inte att regeringen skall lägga sig i affären. Låt oss ta exemplet med bildandet av ABB, eller Böhler-Uddeholm som tas upp i en annan fråga. Vi har en del erfarenheter från dessa. När det gäller ABB satte man, visserligen med stöd av annan lagstiftning, upp förpliktelser för ASEA att ha forskning och utveckling kvar. Den typen av påtryckningar och diskussioner borde föras även här.
Fru talman! Låt mig först ta upp privatiseringen. Det finns mycket klara uttalanden från den franska regeringen, inte minst från min motpart, industriministern i Frankrike, att han har en mycket stark vilja att privatisera. Privatiseringen är planlagd till början av andra halvåret 1994. Men han kan inte, lika litet som jag i mitt privatiseringsprogram, garantera att kapitalmarknaden är stark nog då. Det kan även inträffa andra saker som innebär tidsförskjutningar. Jag tycker att man i Frankrike försöker att göra så långtgående preciseringar som det fysiskt är möjligt. Låt mig sedan gå över till de samhällsekonomiska konsekvenserna av den här affären. Vad är det egentligen man skulle kunna belysa i sak? Är det några ytterligare krav för att få genomföra affären? Jag tror egentligen inte att det är frågan om detta. Det är mycket svårt att hitta en typ av analys som aktivt kan bidra med något. Det gjordes ingenting när det gällde Avesta Sheffield. Det var en framgångsrik sammanslagning. Det gäller också Saab--General Motors. Vi har sett vad den här typen av papper egentligen verkar vara värda i affären Böhler-Uddeholm.
Fru talman! Det är en regerings självklara skyldighet att med de instrument som är möjliga slå vakt om det som jag kallar svenska intressen. Det gäller t.ex. den svenska verkstadsindustrins utvecklingsmöjligheter och möjligheter att ta till vara forskning och utveckling och infrastruktursatsningar. Det kan belysas genom att alla fakta plockas fram på bordet. Man kan göra någon form av sannolikhetsbedömning och se vad som kan åtgärdas och vilka alternativ vi kan förvänta oss så att vi kan ha en handlingsberedskap. Om detta är en oerhört bra affär både för samhället och aktieägarna och farhågorna är ogrundade skall den givetvis genomföras. Är det en dålig affär för samhället men bra för aktieägarna kommer den väl att genomföras, men då måste samhället vara rustat för att möta detta.
Fru talman! Om det samhällsekonomiska intresset preciseras som Rolf L Nilson förefaller vilja göra, dvs. att vi skall stärka Sveriges nationella konkurrenskraft, är jag helt med på det. Det är detta vi försöker göra genom infrastrukturinvesteringarna och satsningen på den industrirelevanta forskningen. Därmed stärks svenska företagsenheters eller dotterbolags möjligheter att konkurrera från Sverige. Sedan försöker vi självfallet klargöra mycket tydligt att det även i sådana här företagsfusioner skall ske ett beslutsfattande som är strikt kommersiellt och inte grundat på nationalism. Om man är duktig skall man ha en fair chans att behålla och kunna utveckla verksamheterna i de svenska anläggningarna. Detta är centralt för mig. Sedan skall vi se till att näringsmiljön och klimatet i Sverige är så konkurrenskraftiga att man också klarar av den uppgiften.
Fru talman! Som jag sade i mitt första anförande är det viktigt att de goda generella principerna tillämpas på det konkreta fallet. I vardagen och rutinen skall de gälla. När det gäller en sådan här jättestor affär måste man dock sätta sig ner och verkligen fundera över följande: Hur ser vi till att Sveriges konkurrenskraft bäst stärks? Hur ser vi till att Göteborgsregionen får de största möjligheterna? Hur ser vi till att infrastruktursatsningar utnyttjas? Hur ser vi till att det finns en framtid för den tekniska forskningen och utvecklingen i Sverige? Hur värnar vi de svenska underleverantörerna? Det är ju inte en slump att 70--80 % av underleverantörerna till fransk bilindustri är fransmän, medan motsvarande siffra är ungefär 20 % när det gäller den svenska bilindustrin. Jag tror inte att denna skillnad beror på att fransmännen är så oerhört mycket bättre, utan den beror nog på att man har en annan syn på frihandel/protektionism. Det här måste vi möta.
Fru talman! Det gläder mig att Rolf L Nilson nu är mycket för ett kommersiellt beslutsfattande i respektive företag -- att han är mot statsinblandning och därmed i praktiken för en privatisering. Jag förstår att det inte är riktigt så Rolf L Nilson vill uttrycka sig. I praktiken handlar det ändå om en särskillnad i förhållande till statsmakten, och jag delar helt den uppfattningen. Det är vår plikt att i vardagen hela tiden jobba för att svenskt näringslivs nationella konkurrenskraft stärks. Ett kostnadsläge som nu är 25 % bättre än tidigare, ett stärkande av infrastrukturen, forskningen och utvecklingen samt av kompetensutvecklingen på personalsidan, ja, alla de saker som vi gör dag för dag är just till för att stärka företagens konkurrenskraft när det gäller att verka från Sverige.

Fru talman! Berit Löfstedt har frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att bevara den flygtekniska kompetensen i Linköping. Staten har under de gångna åren deltagit med stöd till finansieringen av såväl Saab 340 som Saab 2000. När det gäller Saab 2000 medverkar staten med finansiering om lägst i 1 050 och högst 1 200 miljoner kronor under åren 1989--1994 för utvecklingen av detta flygplan. 1995/96 skulle avsättas för ett nationellt flygtekniskt program. Detta är ett uttryck för regeringens strävan att förstärka den flygtekniska forskningen. För närvarande pågår överläggningar med bl.a. Saab om hur detta flygtekniska program skall genomföras. De frågor som Berit Löfstedt väcker bör dock sättas in i sitt rätta sammanhang. Den internationella marknaden för civilt flyg är för närvarande dålig. Detta innebär minskad försäljning. Det går därför inte att undvika omstruktureringsåtgärder. För att överleva tills marknaden förhoppningsvis vänder, gäller det att effektivisera verksamheten. Liksom Saabs ledning hoppas jag att det härvid skall vara möjligt att bevara den nödvändiga kompetensen för framtiden. Vid tidigare varsel vid Saab Scania har särskilda utbildningsprogram för de anställda varit aktuella. En samrådsgrupp har nu tillsatts av Länsarbetsnämnden för att gå igenom det aktuella läget och försöka använda tiden tills konjunkturen vänder till att förbättra personalens kompetens. Jag har också förstått att det föreligger ett behov av ingenjörer vid ABB Stal i Finspång.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret på min fråga, som jag ställt mot bakgrund av vad Saab Aircraft betyder inte bara utan kanske framför allt för Linköping som ett kraftcentrum tillsammans med Universitetet när det gäller högteknologisk kompetens i största allmänhet och flygteknisk kompetens i synnerhet. Hela det svar som jag här har fått av näringsministern är en beskrivning av kända fakta. Det finns alltså inga nyheter i svaret. Naturligtvis känner jag till villkorslånen. Jag känner också till de forskningsprojekt som nu diskuteras. Vidare vet jag hur marknaden för närvarande ser ut för flygindustrin. Det var mycket därför som jag ville framställa min fråga. Jag ville nämligen veta om regeringen tänkte göra någonting. Jag känner också till Länsarbetsnämndens samrådsgrupp som är på gång. Litet mera konkret vill jag fråga: Är regeringen beredd att hjälpa till, så att de som nu är varslade, de som har blivit arbetslösa och de som finns i företaget verkligen kan få utbildning? Det blir fråga om litet olika typer av utbildning gissar jag. Det är ju olika grupper -- unga Metallarbetare och äldre ingenjörer -- som vi talar om. Jag menar att det behövs en kompetenshöjning för dem som är kvar i företaget, så att de kan möta en annan situation när marknaden, förhoppningsvis, blir en annan. Vidare undrar jag om näringsministern tror att det finns en kritisk nivå där man inte längre har tillräckligt med kompetens i de olika leden i ett företag. Jag avser då både arbetare och tjänstemän.
Fru talman! Visst finns det en kritisk nivå för varje företag där det gäller att kunna bibehålla en viss kompetensnivå för att kunna klara en uppgång i ett bättre konjunkturläge. Där skiljer sig inte det här företaget från andra företag både i den här branschen och i andra branscher. Jag skall inte i detalj gå in på de varsel som har lagts. Men jag vill säga att det är vår grundläggande filosofi att man skall satsa väldigt mycket på kompetenshöjning beträffande friställd personal i och med att det stärker Sveriges nationella konkurrenskraft och därmed även arbetskraftens konkurrenskraft i det internationella läge som vi för närvarande befinner oss i. Förutom det som nämnts i frågesvaret har vi åstadkommit de nya stora strategiska forskningsstiftelser, där man just skall koncentrera sig på områden där det finns förutsättningar att så att säga ligga på den teknologiska fronten samt att ta till vara resultaten i svenskt näringsliv. Jag har uppfattningen att det finns en betydande kompetens i Linköping på flygområdet, och jag är helt övertygad om att man också kommer att lyckas med att ta vara på den inför den konjunkturvändning som helt klart kommer även på detta område.
Fru talman! Jag tackar för ministerns förtydligande när det gäller behovet av en kompetenshöjning. Det är ganska lätt att säga det, och så gör vi litet till mans. Jag skulle ändå slutligen vilja fråga: Finns det inget nytt att säga nu? Det blir ju bara ett förklarande av en situation som vi redan känner till. Det ges bara fakta som redan är kända. Finns det alltså inte något som regeringen tänker göra nu?
Fru talman! Nej, det finns inga sensationer i svaret -- av förklarliga skäl. Det är ett tålmodigt arbete att stärka Sveriges nationella konkurrenskraft. Det är också, tyvärr, ett tålmodigt väntande på att efterfrågan på civila flygplan skall öka igen. Det är ju just den mycket stora svacka i fråga om beställningarna av civila flygplan som har åstadkommit situationen i Linköping. Det är egentligen inte mycket annat att göra än att försöka ha ett mycket bra och starkt näringsklimat bl.a. för flygindustrin. Det är därigenom som en återhämtning kan komma även här. Vi kan inte, dess värre, trolla fram en efterfrågan på civila flygplan.
Fru talman! Jag har inte frågat efter sensationer, näringsministern. Analysen av marknadssituationen visar på en turbulens i luftrummet på flera vis -- både på grund av avreglering och på grund av lågkonjunktur. Men just överlevnaden är det centrala i det här sammanhanget. Kompetensen blir kvar om företaget blir kvar. Det är det min fråga gäller. Jag förstår att näringsministern inte kan ha med sig ett omfattande svar här i dag om nya miljarder till Saab. Men någon sorts konkretion hade jag nog önskat.
Fru talman! Det är trots allt positivt att Saab vidtar åtgärder -- även om det är tragiska åtgärder som man tvingas vidta -- för det visar på handlingskraft och vilja att satsa även för framtiden. Det finns ju, tyvärr, exempel på alltför många fall där åtgärder i stället vidtas för sent. Personligen är jag imponerad av den tekniska kompetensen och även av marknadskompetensen på Saab när det gäller försäljning och tagande av ganska stora marknadsandelar beträffande civila flygplan i den storleksklass som det här är fråga om. Jag är övertygad om att man, när marknaden vänder, har förmåga att återkomma med en betydligt bättre utveckling i företagsgruppen. Marknaden måste faktiskt återvända. Dessutom gäller det att till dess använda tiden väl och att inte föröda pengar. I stället måste man utveckla kompetens och konkurrenskraft.
Fru talman! När jag flyger med utländska flygbolag -- framför allt Cross Air, som ju har en stor flotta av 340:or -- brukar jag vara mycket stolt över att kunna tala om att detta är Linköpings, vårt, Också jag förstår att Saab i någon utsträckning behöver anpassa sin kostym. Jag skulle inte vilja säga att Saab inte skulle få göra några strukturförändringar -- det tror jag vore destruktivt. Men jag hade ändå velat ha ett besked med mig hem om regeringens avsikter att göra något alldeles särskilt när det gäller detta goda som är kompetensutveckling, utöver det som står på papperet och som man redan har beslutat om.
Fru talman! Enligt vår uppfattning sker kompetensutveckling bäst genom den tillsatta samrådsgruppen och genom de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vidtas. Sedan gäller det också att företaget gör offensiva satsningar för att bibehålla kompetensen. Vi är självfallet redo att pröva alla olika förslag och idéer som kan stärka konkurrenskraften inom svenskt näringsliv, och det gäller självfallet också flygindustrin.

Fru talman! Den 4 maj i år besvarade jag här i riksdagen ett antal frågor om vilka åtgärder eller initiativ som regeringen avser att vidta med anledning av Böhler-Uddeholms neddragningar av arbetsstyrkan i Hagfors. Bo Finnkvist har åter frågat om jag avser att ta något initiativ i samband med att företaget skall tillföras nytt statligt ägarkapital. Vid mitt besök i Hagfors den 12 augusti förklarade jag för ledningen av Böhler-Uddeholm att det var angeläget att de levde upp till sina givna löften. Behovet av att ordna ersättningsjobb underströks särskilt. Vid detta besök kom vi överens om att tillsätta en svensk-österrikisk arbetsgrupp för att gå igenom de aktuella problemen. Redan samma dag gav jag landshövding Ingemar Eliasson i uppdrag att företräda den svenska regeringen i dessa frågor. Den svensk-österrikiska arbetsgruppen har hittills hållit ett sammanträde i Wien. Vid detta möte gjordes begränsade framsteg. Landshövding Eliasson har nu bjudit in sin österrikiske motpart till ett nytt möte i Sverige. Härvid kommer naturligtvis den svenska synpunkterna att drivas. Det är emellertid enligt regeringens bedömning ej tillräckligt att enbart föra en dialog med de nya österrikiska ägarna. Det är därför desto mer glädjande när vi nu kan se flera positiva resultat. Primus AB avser att under en tvåårsperiod investera för 54 miljoner kronor i Hagfors för att utveckla nya produkter och förändra arbetsorganisationen. Genom regeringens senaste beslut har företaget fått samhällsstöd med 19,4 miljoner kronor av den totala investeringen. Härigenom skapas förutsättningar för väsentligt ökad sysselsättning vid Primus. Även de diskussioner om flygplansproduktion i Hagfors som förs med Scottish Aviation tycks nu leda till ett positivt resultat. Investmentbolaget Uvån Invest har utlovat att bidra med kapital till detta projekt, och eventuella statliga insatser bereds för närvarande. Jag vill i detta sammanhang passa på tillfället att framhäva angelägenheten av att Böhler-Uddeholm tillskjuter kapital till Uvån Invest. Utsikterna för detta bör enligt min mening vara betydligt ljusare när Böhler-Uddeholm i sin tur får ökat kapital. Som framgått av min redogörelse för vad som hänt sedan riksdagens behandling av denna fråga i maj, tillmäter regeringen Hagfors framtid hög prioritet. Ett uttryck för detta är att statssekreterare Hans
Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret på frågan. Jag tycker ändå att näringsministern i sitt svar går litet runt frågan; det är inte något direkt svar på min fråga. Efter den 4 maj har vi vid ett par tillfällen gjort uppvaktningar i den här frågan, dels när näringsutskottet var i Österrike och vi träffade ledningen för Austrian Industries, dels när en del representanter från Hagfors i Göteborg fick möjlighet att prata med den österrikiske statsministern om den här frågan. Med undantag för vad Vranitzky sade då vi träffade honom, sägs det alltid att detta är en företagsangelägenhet och ingen politisk fråga. Min avsikt med den här frågan var att föra upp ärendet till diskussion. Det är ju en ny infallsvinkel att det helt plötsligt är en politisk fråga -- frågan blir ju politisk i och med att företaget skall tillföras nytt statligt kapital. Det var så jag tänkte att vi skulle diskutera. Det statsrådet säger om Primus och om att flygplansfabriken ser ut att komma i gång är i och för sig glädjande. Det är mycket bra. Det tillför En del av kapitalet i de här företagen och även i andra småföretag kommer från Uvån Invest. Det kapitalet avsattes för tio år sedan för utveckling i Hagfors av de dåvarande ägarna. Jag menar att det i dag förtjänar påpekas att österrikiska staten och deras företag inte skall åberopa de här pengarna. Vi måste ha nytt kapital, som är värdefullt lokalt, för de arbetstillfällen som försvinner nu och som har försvunnit sedan Böhler tog över företaget. Det är ett sådant initiativ som jag efterlyser i den här nya situationen.
Fru talman! Först skall man komma ihåg att vi självfallet eftersträvar att Böhler-Uddeholm skall fatta strikt kommersiella beslut, att de neddragningar man tvingas till skall göras på kommersiell grund, icke på politisk grund, och att det inte skall ske någon politisk inblandning i företagsgruppen Böhler-Uddeholm. Därför vore det självfallet bra om företagsgruppen blev privatiserad. Även i Österrike finns denna målsättning. Det är naturligtvis också nödvändigt att Böhler Uddeholm lever upp till de utfästelser man har gjort i ett papper till den svenska regeringen, nämligen att försöka medverka till att skapa alternativ sysselsättning. Det är det jag försöker peka på i mitt frågesvar. Vi tycker att det är rimligt att Böhler-Uddeholm, nu när man får en starkare balansräkning, också hjälper till med att försöka få fram nya arbetstillfällen i stället för de som har gått förlorade. Jag är väl medveten om Uvån Invests insatser i dag, och jag ville i mitt svar peka på alla de ansträngningar och alla de insatser som görs för att hjälpa Hagfors i ett utomordentligt utsatt läge.
Fru talman! Näringsministern hänvisar här till att företaget antagligen skall privatiseras. Det är ju egentligen på det viset att företaget delvis var privatiserat, nämligen till 15 %, som ägdes av de gamla ägarna till Uddeholm. Men den privatiseringen tog man tillbaka, och företaget gjordes återigen helstatligt. Jag som har upplevt alla de här turerna har ju svårt att tro att det kommer att bli någon snabb privatisering av företaget. Sedan till något som vi har diskuterat ett antal gånger förut: Jag och så gott som alla i Hagfors upplever att det här företaget inte sköts på kommersiella grunder utan på politiska. Det är av den anledningen som det är viktigt att ta chansen nu, när det blir en politisk diskussion om den här frågan i Österrike.
Fru talman! Jag delar Bo Finnkvists uppfattning att det när ett företag är helstatligt finns mycket betydande risker för att det blir ett politiskt hänsynstagande i beslutsfattandet. Jag delar också Bo Finnkvist oro för att det skulle ha kunnat bli fallet i fråga om Böhler-Uddeholm. Men jag vet inte om så är fallet, eftersom jag inte kan värdera de beslut man fattar, beslut som förhoppningsvis blir helt och fullt kommersiella. Jag har inte den insynen i företaget, och jag skall heller inte ha någon sådan. Jag menar därför att det i grunden hade varit positivt om företaget var privat och de kommersiella principerna var strikt vägledande. Jag är personligen övertygad om att detta i längden skulle vara bra även för Hagfors. Sedan skall vi självfallet försöka medverka till att företaget också lever upp till de förväntningar som finns och de utfästelser man har gjort till den svenska regeringen. Samtidigt skall vi vidta de åtgärder vi kan vidta för att stärka sysselsättningen i en utsatt bygd.
Fru talman! Vi upplever att den österrikiska regeringen var inblandad när affären skedde. På sätt och vis intygades ju de löften som gavs, som jag nu inte skall upprepa, av att Österrikes dåvarande industriminister var i Hagfors och i Sverige. Det hade nog, tror jag, en viss betydelse för att man skulle tro på de här löftena. Nu finns det återigen en möjlighet att ta upp en sådan politisk diskussion. Det är det jag vill påpeka med detta inlägg i debatten. Vi som bor i Hagfors anser att sysselsättningen är viktig för att Hagfors skall överleva som ort. Vi vet att det fordras insatser i den storleksordning Böhler utlovade när de tog över företaget. Vi vill att de skall få hjälp med att leva upp till dessa löften.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att man skall leva upp till gjorda utfästelser. Land skall med lag byggas. Det är en gammal princip. Det skall självfallet vara så att det sker i detta fall. Men jag kommer alltid till slutsatsen att ett helstatligt företag som misstänks för politiskt i stället för kommersiellt beslutsfattande skulle må bra av en privatisering för att på det sättet gå över till strikt kommersiellt beslutsfattande. Jag tror att det även gäller Böhler-Uddeholm. Det skulle vara till nytta för Hagfors. Man signalerar ju stor oro för den politiska inblandningen.
Fru talman! Jag har ingen anledning att ta upp en privatiseringsdebatt just nu. Men jag kan konstatera, liksom jag har gjort tidigare, att företaget var delvis privatiserat i början. En ny prövning av en privatisering har skjutits på framtiden. Inledningsvis utlovades det att svenska intressen skulle få förtur för att köpa in sig i företaget i och med att Uddeholm var ett svenskt företag. Men det blev tvärtom. I det här sammanhanget då företaget tillförs nytt kapital efterlyser jag en ny diskussion om just alla dessa löftesbrott och policypapperet.
Fru talman! Jag tror att Bo Finnkvist och jag är ense om att det skall vara ett kommersiellt beslutsfattande i Böhler-Uddeholm. Anledningen till att arbetstillfällen behålls i Hagfors är att de är duktiga där. Företaget skall leva upp till de olika typer av förpliktelser eller löften som har utlovats i olika omgångar. Min övertygelse kanske avviker något från Bo Finnkvists uppfattning. För att tillgodose ett strikt kommersiellt beslutsfattande är det en fördel om det inte är fråga om en politisk ledning och styrning via ett statligt ägande utan att det skall vara ett privatiserat företag. Men det är nog fråga om olika ideologiska uppfattningar i den delen.

En av våra yngsta kolleger, Kent Carlsson, har lämnat oss. Han blev bara 31 år gammal. Trots det hann han uträtta mycket. Han har arbetat med praktiska frågor när det gäller fastigheter men också i Bostadsdepartementet som sakkunnig inom detta område. Han har varit verksam som ombudsman och informatör, och han var i många år en av de ledande inom SSU. Till riksdagen kom Kent Carlsson som statsrådsersättare 1989, och efter förra valet valdes han in på ett eget mandat. I riksdagen har han tjänstgjort i flera olika utskott. Sedan 1992 var han ordinarie ledamot i justitieutskottet. Vi minns Kent Carlsson som en mycket aktiv ledamot av vår riksdag, som en person med många intressen och rik på konstruktiva idéer. Framträdande egenskaper hos honom var hans integritet, hans engagemang och hans oräddhet.

Fru talman! I mitt inlägg i riksdagens allmänpolitiska debatt den 15 oktober kunde jag, utöver att redovisa det aktuella förhandlingsläget, konstatera att ännu en viktig milstolpe i det europeiska samarbetet passerats sedan det s.k. I och med detta öppnades också vägen för våra egna förhandlingar avseende de kapitel i medlemskapsförhandlingarna som avser det ekonomiska och monetära samarbetet, den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken och den s.k. tredje pelaren, vari polis och flyktingsamarbetet ingår. Det extra toppmötet i Bryssel den 29 oktober sammankallades bl.a. för att man skulle markera ikraftträdandet av Maastrichtfördraget. Mötet kom även att uppvisa den gemensamma viljan att nu gå vidare med konkreta åtgärdsprogram på flera områden. Detta innefattar en handlingsplan för tillväxt och sysselsättning, det s.k. vitboksprogrammet, som skall föreligga i december. Därtill fick kandidatländerna för medlemskap en bekräftelse på målsättningen om inträde den 1 januari 1995, med tillägget att EG önskar avsluta själva förhandlingarna före den 1 mars 1994 för att kunna få Europaparlamentets godkännande innan det upplöses senare i vår inför valet i juni. Vi är från svensk sida angelägna om att ta fasta på det momentum som för närvarande präglar medlemskapsförhandlingarna. Vi delar EG:s uppfattning att förhandlingarna mycket väl kan komma att avslutas tidigt nästa år. Det ''window of opportunity'', dvs. den politiska öppning, som vi nu kan skönja betingas alldeles uppenbart av en önskan från EG-sidan om att göra utvidgningen till en framgång. Samtidigt står givetvis sakfrågorna i fokus -- för EG och för oss. Vid gårdagens ministermöte vid medlemskapsförhandlingarna i Bryssel bekräftades denna bild. Från EG:s sida framhölls att man nu vill intensifiera arbetet för att finna ömsesidigt godtagbara lösningar på utestående förhandlingsfrågor. I detta syfte är det EG:s ambition att före årsskiftet klara av Maastrichtkapitlen, alltså utrikes och säkerhetspolitiken, den ekonomiska och monetära unionen och det juridiska samarbetet i vidaste mening. Detsamma gäller institutionsfrågan. Här är utgångspunkten Lissabondeklarationen om oförändrat institutionellt ramverk. I mitt eget anförande vid gårdagens ministermöte, som tillkommit i brett politiskt samförstånd, underströk jag vad regeringen redan har framhållit många gånger tidigare, bl.a. när förhandlingarna inleddes den 1 februari i år. Sverige delar till fullo de övergripande politiska mål och principer som återfinns i fördraget om den europeiska unionen. Jag framhöll också att Europa med stöd av Maastrichtfördraget i ett bättre läge kommer att kunna möta de utmaningar som vi alla nu står inför. En första utmaning, framhöll jag, blir att skapa miljontals nya jobb under 90-talet för att hålla tillbaka arbetslösheten och på det sättet stärka tron på europeiskt samarbete. För att knyta an till ett uttalande av Europeiska rådet helt nyligen: den nuvarande arbetslösheten kan inte tolereras. Det behövs gemensamma europeiska insatser för att vi skall kunna ta oss ur krisen. EG-kommissionens aviserade vitbok och det nordiska handlingsprogram som antogs häromdagen i Mariehamn kan tjäna som utgångspunkter för nya förstärkta initiativ för att främja sysselsättning och tillväxt. Av lika stor vikt är att vi med fasthet och konsekvens strävar efter att uppfylla de mål om låga räntor och för statsskuld, budgetsanering och valutastabilitet som är en del av EMU-samarbetet. Vid förhandlingsstarten den 1 februari redovisade jag Sveriges inställning till den ekonomiska och monetära unionen. Jag framförde denna ånyo i Bryssel i går, och jag finner det angeläget att också här i riksdagen erinra om vad vi då sade: ''Sverige vill delta i den framväxande Ekonomiska och Monetära Unionen . Gemensamma ansträngningar för att uppnå monetär stabilitet är en viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Den senaste tidens oro på valutamarknaderna och de räntechocker som har drabbat många länder inklusive Sverige, har understrukit behovet av ett närmare ekonomiskt och monetärt samarbete för att främja monetär stabilitet. Sverige är angeläget att bidra till utformningen av EMU redan före medlemskapet. Ett slutligt svenskt ställningstagande avseende övergången från den andra till den tredje fasen kommer att göras i ljuset av den fortsatta utvecklingen och i enlighet med bestämmelserna i fördraget.'' Med hänvisning till denna position förklarade jag vid gårdagens ministermöte att Sverige för sin del är redo att pricka av detta kapitel. I fråga om övergången från den andra till den tredje fasen i EMU är det ytterst riksdagen som skall ta ställning. En andra utmaning är nödvändigheten att åstadkomma stabilitet och främja fred i alla delar av Europa. Att utveckla den gemensamma utrikesoch säkerhetspolitiken är av avgörande betydelse. När jag framförde vår position på detta område den 1 februari gjorde jag följande uttalande som givetvis alltjämt står sig och som jag upprepade i går i Bryssel: ''Vi vill medverka i arbetet på att bygga en ny europeisk säkerhetsordning på grundval av FN stadgan, ESK:s principer och beslut och andra internationella rättsprinciper. Därför önskar vi delta fullt ut i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken inom Unionens ram. Vårt politiska åtagande att fullt ut och aktivt medverka i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken har ett brett parlamentariskt stöd. Sverige har inga rättsliga hinder mot ett sådant deltagande. Vi är beredda att ikläda oss samma fördragsmässiga rättigheter och skyldigheter som Gemenskapens nuvarande medlemmar. Som den svenska riksdagen nyligen har deklarerat består Sveriges militära alliansfrihet alltjämt. Samtidigt inser vi att utformningen på lång sikt av en gemensam försvarspolitik, som med tiden skulle kunna leda till ett gemensamt försvar, är ett mål för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken, som kommer att diskuteras vidare inom ramen för 1996 års översynskonferens. Vi avser inte hindra den Europeiska Unionens utveckling på vägen mot detta mål.'' Med hänvisning till denna position förklarade jag vid gårdagens ministermöte att Sverige är redo att pricka av även detta kapitel. En tredje utmaning är nödvändigheten av att förstärka gemensamma åtgärder för att möta de ökande hoten från internationell brottslighet, särskilt narkotikabrottsligheten. Även i detta viktiga avseende ger oss Maastrichtfördraget mycket effektivare medel inför framtiden. I fråga om områden som berör judiciella och inrikes frågor förklarade jag att Sverige delar fördragets målsättningar rörande fri rörlighet för personer. Hithörande frågor har noggrant analyserats på svensk sida av regeringskansliets gränskontrollutredning som läggs fram på fredag. I detta arbete har vi hittills inte identifierat några större problem. I denna del upprepade jag även vårt stöd för den sociala stadgan och det sociala protokollet som faller under Maastrichtfördraget. Herr talman! Till dags dato har vi kunnat pricka av tolv av sammanlagt 29 kapitel i medlemskapsförhandlingarna som i princip oproblematiska. Arbetet har också förts framåt på andra områden. Många viktiga förhandlingsfrågor ligger dock ännu framför oss. Vi går nu in i en ny och intensiv fas i förhandlingarna. Vid gårdagens ministermöte underströk jag behovet av en gemensam arbetsplan för de kommande månaderna om båda sidors uttalade strävan att avsluta förhandlingarna till den 1 mars 1994 skall kunna förverkligas. Detta ligger helt i linje med det belgiska och det kommande grekiska ordförandeskapets uttalade avsikter att satsa ökad tid och kraft på förhandlingsarbetet. Vi kan bl.a. räkna med mera frekventa förhandlingsmöten. Det intensiva förhandlingsarbetet kommer att medföra ett givande och tagande för att uppnå för båda parter tillfredsställande lösningar. Jag menar att det inte ligger något motsatsförhållande mellan en intensifiering av förhandlingsprocessen och vårt övergripande mål att nå lösningar som tillgodoser våra nationella sakintressen -- tvärtom. Regeringen kommer, i nära samverkan med riksdagen, att med all kraft ta till vara den politiska vilja som EG nu har manifesterat. De möjligheter som nu öppnas att i samförstånd lösa svåra förhandlingsknutar kommer vi inte att försitta.

Herr talman! Jag tackar för den redovisning som Europaministern har givit. Vid en tidigare riksdagsdebatt efterlyste jag samråd från regeringens sida med riksdagens partier om formerna för den folkomröstning som skall hållas. Jag fick då svaret att frågan var för tidigt väckt och att regeringen avsåg att återkomma till den frågan först litet längre fram och närmare avslutandet av förhandlingarna. Nu har det nyligen förekommit en rad pressuppgifter om att regeringen och regeringskansliet internt skulle ha en planering för att hålla en folkomröstning i juni nästa år. Om dessa uppgifter är korrekta vore det tämligen uppseendeväckande mot bakgrund av de uppgifter som vi fick här i kammaren så sent som förra månaden. Mot den bakgrunden vill jag fråga Europaministern om dessa uppgifter är korrekta eller om han vill dementera dem.
Herr talman! Mats Hellström har upprepat en fråga som gäller tidpunkten för den kommande folkomröstningen. Mitt svar är i dag detsamma som det jag har givit tidigare här i kammaren. Statsministern har också avgivit samma svar på en fråga tidigare. När tidpunkten för ett avslutande av förhandlingarna närmar sig eller när förhandlingarna har avslutats kommer statsministern att samla företrädare för de olika partierna till överläggningar angående formerna och tidpunkterna för en folkomröstning. Då är tiden kommen att ta ställning till den här frågan. Jag känner icke till något planeringsarbete av det slag som Mats Hellström talar om med inriktning på en speciell tidpunkt. Alla olika scenarier måste naturligtvis finnas med i bilden.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en följdfråga mot bakgrund av vad Europaministern just sade. Såvitt jag förstår måste Europaparlamentet behandla förslagen i anslutningsfördragen innan de undertecknas av parterna, dvs. Sverige och EG:s råd. Det skulle innebära att ett undertecknande av avtalet kan ske tidigast i maj. Europaministern anser i sak. Är det demokratiskt tillfredsställande att hålla en folkomröstning i juni, bara några veckor efter det att avtalet har undertecknats av parterna?
Herr talman! Det ligger i sakens natur och helt i linje med vad jag sade tidigare att jag inte på något sätt vill föregripa de överläggningar i den här frågan som skall hållas mellan partiledarna. Frågorna om folkomröstningen -- formerna, tidpunkten, sekvenserna m.m. -- bör avhandlas i det sammanhanget. Det vore fel att nu börja spekulera om det första, andra eller tredja scenariet.
Herr talman! Jag vil först tacka statsrådet Dinkelspiel för den värdefulla redovisning som vi har fått av gårdagens möte och förhandslingsläget i allmänhet. Det är värt att notera den högre ambitionsnivå i förhandlingsprocessen som man tydligen visar från EG:s sida. Vi har hittills fått uppleva att förhandlingarna har haft en tendens att köra fast i ett antal ''snusfrågor''. Jag tror att det är mycket viktigt att man kommer ur det stadiet i förhandlingsprocessen så fort som möjligt. Det är viktigt, inte minst ur svensk synpunkt, att vi kan konstatera en respekt för svenska förhållanden och svensk kultur från EG:s sida om dessa förhandlingar skall kunna slutföras. När jag talar om svensk kultur tänker jag inte enbart på snus utan på svenska förhållanden i övrigt. Det är viktigt att vi inte upplever vårt välkomnande till EG som något slags Prokrustes-välkomnande -- värdshusvärden som gärna tog emot gäster men med våld såg till att gästernas storlek anpassades till de bäddar som fanns på värdshuset. Jag vill gärna höra om statsrådet bedömer att den här typen av frågor nu kommer att kunna lösas i en något snabbare takt än vad vi hittills har upplevt i förhandlingarna. Vi står nu också inför att gå in i förhandlingar om de frågor som är föranledda av Maastrichtavtalet. Det är naturligtvis viktigt att vi är tydliga när det gäller dels den svenska alliansfriheten, dels vår handlingsfrihet att i framtiden ta ställning till frågan om en gemensam valuta. Jag noterar med tillfredsställelse de markeringar som statsrådet gjorde i går. Jag vill gärna höra om statsrådets bedömning är att man på EG-sidan är införstådd med den svenska inställningen. Kan man anse att detta har en acceptans från EG:s sida?
Herr talman!

Vi måste nå ett bra förhandlingsresultat på de enskilda punkterna. Jag är den första att säga att jag vill ha dessa frågor ur världen så snabbt som möjligt. Men ännu viktigare är naturligtvis att nå ett tillfredsställande resultat på dessa punkter. Jag vill ha dessa frågor ur världen. Snus, systembolag, fritidsfastigheter osv. är viktiga frågor, men de får inte undanskymma de övergripande frågorna. Det gäller t.ex. EG:s betydelse för freden och friheten och möjligheten att främja sysselsättning och välfärd. Det är de övergripande frågorna som vi måste lyfta fram i debatten. De skyms lätt av de förhandlingsfrågor som vi måste, av naturliga skäl, tackla. Det är vår ambition, och det speglas mycket tydligt i det anförande jag höll i går, att mycket klart för EG, liksom naturligtvis på hemmaplan, redovisa var Sverige står i frågan om den ekonomiska och monetära unionen och i frågan om utrikes och säkerhetspolitiken. Jag är helt övertygad om att våra markeringar klart gick hem på EG-sidan i alla de delar som reflekterar vår position i dessa punkter. Jag hade också intrycket av att vårt budskap mottogs väl. Jag grundar detta framför allt på att utrikesminister Claes, företrädare för det belgiska ordförandeskapet, både under överläggningarna och uppenbarligen vid den efterföljande presskonferensen sade sig räkna med att förhandlingarna i dessa delar skulle kunna avslutas före årsskiftet.
Herr talman! Jag tackar för de kompletterande synpunkterna. Jag noterar med tillfredsställelse det statsrådet sade om reaktionen på talet när det gäller alliansfrihet och den monetära unionen. Jag tror att det är viktigt att vi hela tiden arbetar med öppna kort, inte minst för situationen efter ett möjligt svenskt inträde. Vidare har vi frågan om förhandlingarna som gäller den inre marknaden. Jag delar givetvis uppfattningen att det är viktigare med ett bra förhandlingsresultat än med en snabb tidtabell. Jag vill gärna i det sammanhanget understryka att det i fråga om folkomröstningen är Centerns uppfattning att demokratiaspekten är viktigast. Det är viktigt att vi förhandlar färdigt i god tid. Det är viktigt att ha tillräckligt med tid för att diskutera resultatet innan det blir en folkomröstning -- även om det innebär att man måste skjuta upp omröstningen till efter valet.
Herr talman! Jag får tacka för redogörelsen. Regeringen säger att man har ett brett parlamentariskt stöd för sin politik i EG-frågan. Vi vet att det folkliga stödet är lågt, och efter det ställningstagande som skall ske i EG kommer stödet att sjunka. Det finns en politisk elit i Europa som har ett dåligt stöd för sin politik hos Europas folk, inte minst när det gäller Maastrichtfördraget. Vi ansluter oss i det här parlamentet mer och mer till det sättet att arbeta. Jag tror inte att ett regel och normsystem i Europa kan fungera om inte befolkningen är med. I fråga om försvars och säkerhetspolitiken vet vi som håller på med dessa frågor vad det i själva verket är som gäller. Det är i längden ohållbart att stå utanför den allians som detta innebär också på försvarsområdet. Det som inte har debatterats i Sverige i dag är de uttalanden som gjordes vid toppmötet den 29 oktober. Där sades det att Västeuropeiska unionen snabbt skall vidta samtliga de åtgärder som har förutsetts i fördraget och i den deklaration som för VEU. På sidorna 214--218 i Maastrichtfördraget ser man vad det handlar om. Den militära samordningen måste rimligen börja omedelbart. Den skall ske snabbt. Jag tvivlar på att det finns något rådrum fram till 1996, som Dinkelspiel har anfört här. Västeuropeiska unionen är med varje rimlig definition en militärpakt. Det står i Haagplattformen från 1987 att kärnvapen är en viktig del av VEU:s militära strategi. Två av VEU-länderna innehar dessutom kärnvapen. VEU kan i motsats till NATO agera militärt över hela världen. Alla EG-länder tillhör VEU, antingen som medlemmar eller som observatörer. Det framgår i Maastrichtfördraget att unionen anmodar Västeuropeiska unionen, som är en integrerad del av unionens utveckling, att utarbeta och genomföra unionsbeslut och unionsaktioner som berör försvaret. Jag tror inte att Sverige som EU-medlem med denna uppläggning har någon som helst chans att ställa sig utanför de militära beslut som fattas i ministerrådet. Vore det inte ärligare att säga inför det svenska folket att detta är en oundviklig utveckling?
Herr talman! När jag i riksdagen talar om ett brett politiskt samförstånd utesluter jag naturligtvis Vänsterpartiet. Jag har inte för ett ögonblick väntat mig att Vänsterpartiet skulle ställa sig bakom vad en mycket bred majoritet i Sveriges riksdag har beslutat. Bengt Hurtig säger att det skall vara ett folkligt stöd. Det är precis av det skälet som det skall vara folkomröstning i frågan. Den folkomröstningen kommer att äga rum när avtalet är färdigt. Vi ser förhandlingsresultatet, och svenska folket får tillfälle att pröva detta i ljuset av hela den övergripande europeiska bilden. Det är det som blir avgörande. Med ett ja finns ett brett folkligt stöd. Vidare säger Bengt Hurtig att Sverige måste gå med i VEU. Men Bengt Hurtig har helt fel på den punkten. Ett medlemskap i VEU skulle innebära att vi deltar i en gemensam försvarspolitik. Det skulle i sin tur innebära att den militära alliansfriheten inte skulle bestå. Detta fordrar ett beslut av svensk regering och svensk riksdag. Ingen annan kan förändra den linjen. Vidare har vi frågan om observatörsskap. I går tillkännagav Österrike att landet skall vara med som obeservatör i den västeuropeiska unionen. Det innebär inte deltagande i en gemensam försvarspolitik, än mindre i ett gemensamt försvar. Österrike har neutraliteten inskriven i sin konstitution. Därmed faller Bengt Hurtigs påstående på sin egen orimlighet.
Herr talman! Är det inte så att om Sveriges riksdag i ett senare skede bestämmer sig för att stå utanför ett militärt samarbete, kommer Sverige med denna uppläggning att få avsevärda svårigheter? Det kommer inte att finnas något protokoll där denna position har lagts fast. Det finns ett uttalande om att Sveriges riksdag skall fatta ett beslut i ett senare skede. Man försätter sig i en politiskt och psykologiskt mycket besvärlig situation.
Herr talman! Den här frågan tas upp för första gången vid EG:s institutionella konferens 1996. Alla beslut i den del som kan beröra utformningen av en gemensam försvarspolitik eller ett gemensamt försvar måste fattas med enhällighet. Det kan över huvud taget inte bli fråga om att Sverige skall tvingas in i ett sådant samarbete. Sveriges regering och Sveriges riksdag är och förblir i det avseendet suveränt!
Herr talman! Det är fortfarande osäkert hur den svenska offentlighetsprincipen skall hävdas i ett EG-medlemskap. Europaministern nämnde ingenting i sitt anförande om vad som har hänt på området. bJag tycker det är angeläget att vi snart får reda på i vilka former som den svenska offentlighetsprincipen i fortsättning skall hävdas. Vi måste få besked om huruvida EG kommer att respektera vår offentlighetsprincip. Vi måste också få besked om huruvida svenska medborgare och svenska journalister i fortsättningen kan granska myndigheters agerande också när det gäller EG anknutna områden. Jag skulle vilja att statsrådet Ulf Dinkelspiel utvecklade den här frågan något.
Herr talman! Att jag inte nämnde offentlighetsprincipen beror på att jag i mitt huvudanförande över huvud taget inte gick in på annat än de frågor som direkt var aktuella vid gårdagens möte. Jag delar givetvis Ylva Annerstedts uppfattning i fråga om offentlighetsprincipen. Den kom klart till uttryck i vårt anförande den 1 februari, då det sades att offentlighetsprincipen är en omistlig del av vårt samhälle. Denna princip kommer icke att överges. Den kommer att ligga fast. Det är ställt utom allt tvivel. Vårt syfte är att på ett eller annat sätt få detta dokumenterat i förhandlingarna. EG är för närvarande inne i en mycket intensiv fas för att också ompröva sin egen hantering av dessa frågor. Det bör underlätta en dokumentation av detta i en eller annan form. Men på den här punkten, som på andra punkter, gäller att vi ännu inte nått fram till en överenskommelse med EG. Jag kan därför inte i dagsläget redovisa på vilket sätt vi skall kunna dokumentera detta. Att offentlighetsprincipen ligger fast är ställt utom allt tvivel!
Herr talman! Det känns mycket lugnande med de här tydliga beskeden. Samtidigt har vi under en ganska lång period hört just att detta kommer att dokumenteras i ''en eller annan form''. Men det får inte dröja för länge innan vi får reda på vad en eller annan form betyder, eftersom detta är ett så centralt område för den svenska demokratin.
Herr talman! Mina frågor rör också utrikespolitiken. Jag vill ställa dem till statsrådet Ulf Dinkelspiel och få ett ganska precist svar. Min första fråga är: Går det att såsom EU-medlem framledes hålla fast inte bara vid den militära alliansfriheten utan också, vilket inte nämndes, vid en politik som syftar till neutralitet i krig? Min andra fråga är: Har statsrådet i förhandlingarna tagit upp den viktiga frågan, nämligen att Sverige beslutat att inte ha egna atomvapen? På vilket sätt har det i samband med diskussionerna framkommit om det är möjligt att ha samverkan med länder som är atombeväpnade? Min tredje slutliga fråga gäller de ungefär 50 krav som har listats. Är det endast en mycket liten del av dessa krav som kan bli tillgodosedda?

Herr talman! På Hans Göran Francks första fråga vill jag säga att vi noggrant har redovisat vår säkerhetspolitiska linje i olika samtal med EG, både före förhandlingarnas inledning och därefter. EG är helt på det klara med Sveriges säkerhetspolitiska linje. Det framgår inte minst av kommissionens yttrande över den svenska ansökan. Det är vår uppfattning att vår säkerhetspolitik, såsom Hans Göran Franck definierade den, är fullt förenlig med ett svenskt medlemskap i EG/EU, och jag räknar med att detta kommer att dokumenteras i förhandlingarna inom en mycket snar framtid. Vår politik när det gäller atomvapen har redovisats klart, både i det sammanhanget och i sammanhanget med behandlingen av det nyss avslutade kapitlet om Euratom. Det framgår med all önskvärd tydlighet att varje land har full frihet att föra sin egen politik på det här området. Det kanske allra bästa beviset för detta är att det på den här punkten även skiljer sig mellan EG:s nuvarande medlemsländer. Tyvärr, uppfattade jag inte Hans Göran Francks tredje fråga, vilket jag ber om ursäkt för. Får jag be Hans Göran Franck upprepa frågan!
Herr talman! Det har ju framställts ungefär ett femtiotal olika krav från svensk sida. Är det på det sättet, att bara en liten del av dessa krav kan förväntas bli tillgodosedda? Det kommer ju att bli en hårdgranskning av den här listan på 50 krav. Jag tycker det är bra om statsrådet nu kan ge oss en prognos hur förhandlingsläget är och hur han bedömer möjligheterna att få kraven tillgodosedda.
Herr talman! Jag vet inte riktigt var Hans Göran Franck får siffran 50 från. Ser man till våra krav på huvudområdena, rör det sig om ett färre antal krav, men inom ramen för dessa krav rör det sig om långt fler delkrav. Det är svårt att i dagsläget göra en utvärdering, därför att många av de svåraste förhandlingsfrågorna ligger framför oss. Men jag känner mig hoppfull om att vi, när den dagen kommer, skall kunna redovisa ett förhandlingsresultat som av riksdagen och svenska folket kommer att uppfattas som tillfredsställande. Jag tar dock icke ut några segrar i förskott.
Herr talman! Statsrådet sade att man från svensk sida biträtt Maastrichtavtalet vad gäller det juridiska samarbetet i dess vidaste mening. Det finns skillnader i Europa i myndighetstraditionen på det här området, bl.a. vad gäller den inre rättssäkerheten och agrandet gentemot annat land. Innebär acceptansen i det juridiska samarbetet i dessa vidaste mening att det inte finns några restriktioner från svensk sida när det gäller det polisiära eller det rättsliga samarbetet i Europa?
Herr talman! Jag vill lägga fast att vi ännu inte har kommit till någon överenskommelse avseende tredje pelaren. Vill vill avvakta den gränskontrollutredning och de ytterligare redovisningar som förväntas föreligga inom den allra närmaste tiden. Jag ser inga problem av den karaktär som här togs upp. Men jag vill gärna vänta med slutligt besked i den här frågan tills vi har klarat av den erforderliga beredningen inom regeringskansliet och med andra partier.
Herr talman! Kommer riksdagen att få tillfälle att diskutera frågor kring bl.a. gränskontroll, innan förhandlingarna går vidare?

Herr talman! Europaministern sade att vi skall gå med i den europeiska unionen för att bidra till att skapa monetär stabilitet i Europa. Det råder ganska stor enighet i dag om -- bl.a. skriver Konjunkturinstitutet om det i sin höstrapport -- att det monetära samarbetet hittills i de länder som knöt sig till valutasamarbetet lett till att man i dessa länder fick högre räntor och arbetslöshet än vad konjukturläget skulle motiverat. Man kan säga att valutasamarbetet var en sorts samordnad, arbetslöshetsskapande åtgärd. Jag vill fråga: Varför tror Europaministern att den kommande monetära unionen skall lyckas bättre med att skapa monetär stabilitet och minskad arbetslöshet? Min andra fråga handlar om det tredje steget, som Europaministern sade att vi kan vänta med att ta. Men det är väl ändå så att vi som medlemmar förbinder oss att arbeta för också det tredje steget, med exempelvis Maastrichtfördragets regler om överordnad inflationsbekämpning och förslaget att Riksbanken inte skall få påverkas av riksdag och regering. Att man nu flaggar med att vi skall vänta med det tredje steget och att man lägger Riksbanksutredningens förslag på is, är inte det ett taktikspel som går ut på att sopa en del splittrande frågor inom Ja till EU-blocket under mattan?
Herr talman! Jag tror att de flesta bedömare är eniga om att den oro på valutamarknaden och de starka fluktuationer som vi har sett under det senaste året har allvarligt skadat våra ekonomier. Samtidigt är det uppenbart att det ekonomiska och monetära samarbete som har utvecklats lider av brister. Försöker man att alltför snabbt åstadkomma valutastabilitet, utan att ha tillräcklig konvergens när det gäller den ekonomiska utvecklingen i de enskilda länderna, riskerar man att hamna i en situation som ytterst innehåller fröet till nya valutakriser. Vi har sett prov på detta. Att en parallell utveckling på båda dessa fronter, med ökad valutastabilitet, kommer att underlätta det internationella samarbetet, underlätta våra ansträngningar att främja sysselsättning och tillväxt, är enligt min mening ställt utom allt tvivel. Men klart är -- det har inte minst den senaste utvecklingen visat -- att det inte är någon lätt väg att komma fram på. Det finns många spänningar inbyggda. När det gäller utvecklingen av valutasamarbetet är det alldeles klart ett svenskt intresse att medverka i detta. Jag vill gå ett steg längre: funnes det möjlighet för Sverige att delta i det monetära samarbetet i dag vore detta en klar fördel. Men det kan vi nu inte göra, eftersom Sverige inte är medlem i EG. Vi har redan den 1 februari sagt att vi vill medverka i utformningen av det framtida samarbetet. Nu närmast går EG in i en andra fas från 1994. Sedan kommer samarbetet gradvis att stärkas. Avsikten är att tidigast 1997 -- kanske mer sannolikt längre fram i tiden, eventuellt 1999 -- ta ytterligare ett steg och gå in i den tredje fasen. Vi vill självfallet vara med och påverka utvecklingen, så att den blir i enlighet med våra nationella intressen. Det är ett skäl till att vi vill vara med i EG. Men det står inte på något sätt i motsättning mot detta som vi klart deklarerade i Bryssel i går, dvs. att vi förbehåller oss rätten att ta slutlig ställning till övergången från den andra till den tredje fasen i ljuset av utvecklingen. Det är fråga om många års utveckling. Vi vet att det finns många överraskningar på vägen, i ljuset av fördragets regler.
Herr talman! Europaministern svarade inte på min andra fråga, om det inte måste bedömas som ett taktikspel när man säger att vi skall vänta med det tredje steget. Jag frågade också om Riksbanksutredningens förslag: Är det inte ett taktikspel att man sopar det under mattan? Vad har sagts i förhandlingarna om Riksbanksutredningen och över huvud taget Riksbankens ställning? Vad har Sverige förbundit sig när det gäller att följa Maastrichtfördragets regler om att inflationsbekämpningen skall överordnas allt annat och att Riksbanken skall vara självständig?
Herr talman! Det här är inte fråga om något taktikspel. Det är fråga om en mycket klar och konsekvent linje, som syftar till att föra in Sverige också i det ekonomiska samarbetet, men med ett klargörande att övergången från andra till tredje steget skall grundas på ett ställningstagande från regeringens och riksdagens sida. I det fortsatta arbetet med frågor kring Riksbanken och dess ställning måste vi givetvis också ta hänsyn till utvecklingen på den internationella fronten. Jag kan icke säga exakt var vi står på den här punkten. Det är närmast finansministerns sak att redovisa detta, men jag skall gärna återkomma när jag har satt mig in i detaljerna.
Herr talman! Statsrådet säger att offentlighetsprincipen är en omistlig del av vårt samhälle. Samtidigt har statsrådet i en interpellationsdebatt nyligen konstaterat att det EG-direktiv som föreligger om personlig integritet inte överensstämmer med vår offentlighetsprincip. Nu går förhandlingsarbetet snabbt, och det beräknas vara klart den 1 mars. Enligt vad jag förstår, kommer beslutet om EG-direktiv om personlig integritet att fattas efter det att våra förhandlingar är slutförda. Hur skall vi då kunna påverka och se till att vår offentlighetsprincip inte naggas i kanten? Det tidigare svaret gav inte något besked om vilken strategi man har för att möta den situationen. Man har tydligen inte ens tagit upp offentlighetsprincipen nu senast, och jag kan inte se hur man kan förena det med att säga att den är en omistlig del, att den inte är förhandlingsbar och att vi inte skall ge upp den -- samtidigt som vi måste rätta oss efter de EG-direktiv som tas om Sverige blir medlem.
Herr talman! Det är riktigt att det finns ett förslag från EG-kommissionen på det här området. Det är ett förslag som, såvitt jag vet, har rönt mycken kritik från EG, och det föreligger ett stort antal ändringsförslag. Det här gör att det är skrivet i stjärnorna om och när förslaget kommer att bli en del av EG:s regelverk -- jag utgår från att det i så fall är omarbetat. I den mån man inte blir klar innan vi blir klara med förhandlingarna -- jag bedömer det som mycket osannolikt att det klaras av dessförinnan -- kommer vi att vara med i diskussionerna om direktivet. Då kommer vi naturligtvis att ta upp de aspekter, från sekretessynpunkt och liknande, som vi anser icke passar in i våra existerande regelverk och kan på det sättet bevaka intressena. En av fördelarna med medlemskap är just att vi sitter med när beslut fattas i dessa frågor -- till skillnad från med EES
Herr talman! Men om förhandlingarna har avslutats den 1 mars och vi skall skriva på avtalet den 1 maj och EG-direktivet kommer däremellan, måste vi ju följa det EG-direktiv som är taget. Då har vi inga påverkansmöjligheter. Jag förstår inte att statsrådet kan säga att det här är skrivet i stjärnorna. Följer man inte noga vad som pågår på det här området? När skall direktivet antas? Vad kommer det att innebära? Förslaget har redan förändrats och diskuterats, och parlamentet står bakom det förslag som nu föreligger. Det är litet oroande att man inte närmare följer detta, eftersom vi är överens om att offentlighetsprincipen är en omistlig del av vårt samhälle.
Herr talman! Det är just därför att vi följer den här frågan oerhört noggrant som jag vågar säga att det är synnerligen osäkert om direktivet kommer att antas. Jag har hört många tvärsäkra uttalanden i riksdagen om vad som kommer att bli resultatet av det förslag som kommissionen har lagt. Jag har t.o.m. hört riksdagsledamöter mer eller mindre ta för givet att kommissionens förslag kommer att bli EG:s beslut. Så är det inte. När det gäller frågan hur vi kommer in i bilden om direktivet inte skulle ha antagits när våra förhandlingar är avslutade vill jag säga att här finns en interimsprocedur som har använts för tidigare medlemskapsförhandlingar och som också kommer att bli aktuell för vår del från det ögonblick då förhandlingarna om avtalet är avslutade. Innan det har trätt i kraft blir Sverige, liksom andra länder, indraget i diskussionerna kring kommande förordningar, direktiv och andra rättsakter.
Herr talman! Det är bra att regeringen efter samråd med riksdagspartierna har gjort klart i det europeiska förbundet att Sverige i förbundet kommer att medverka i ansträngningarna att stärka freden och säkerheten, i kampen mot narkotika, i valutasamarbetet och i kampen mot arbetslösheten. Det är glädjande att man inom det europeiska förbundet nu gör kampen mot arbetslösheten till en huvudfråga. Det pågår ett arbete som syftar till att vid rådets möte i december lägga fram en konkret handlingsplan. Min fråga till statsrådet Dinkelspiel är: På vad sätt medverkar regeringen i dag när det gäller att ge bidrag till den plan mot arbetslöshet som man arbetar med inom det europeiska förbundet? Med herr talmannens medgivande vill jag också göra ett tillägg när det gäller folkomröstningsfrågan. Jag respekterar den åsikt som statsrådet Dinkelspiel som företrädare för regeringen har givit uttryck för. Samtidigt vill jag säga att jag ser stora politiska och praktiska svårigheter för en folkomröstning före valdagen.
Herr talman! Hadar Cars och jag är helt eniga om att det är viktigt att sysselsättningen lyfts fram på det sätt som sker i det europeiska samarbetet. Det framhöll jag också tidigare. Hadar Cars frågade vilka bidrag vi lämnar till det arbetet. Vi går fram på olika vägar. Vi har i ett tidigt skede haft överläggningar kring de här frågorna mellan EFTA och EG-ländernas finansministrar. Sverige har lämnat in ett särskilt yttrande om vad vi anser vara viktigt i det här sammanhanget, detta som ett led i EG:s arbete med vitboken. Vid Nordiska rådets möte nu den 8 november antog de nordiska stats-, ekonomi och finansministrarna ett handlingsprogram för sysselsättning och tillväxt som naturligtvis också kan ses som en del av den processen. För att ytterligare understryka det gemensamma intresse som EFTA-länderna och EG har på det här området förutses ett gemensamt finansministermöte EFTA-EG i nära anslutning till det europeiska rådets möte. Vid båda dessa möten skall just sysselsättningsfrågorna stå i fokus för samarbetet. Vi har alltså många vägar att framföra synpunkter på det här, även om vi naturligtivs som ickemedlemmar inte kan delta i de formella överläggningar som EG kommer att ha när det gäller fastläggande av ett handlingsprogram på det här området.
Herr talman! Snusfrågor kan kanske anses vara små, men jag tycker att de är viktiga därför att de är konkreta. Plötsligt blir det klart för människor att man kan komma att besluta i Bryssel om vi får behålla våra vanor eller inte. Vi kanske också drar slutsatsen att det är en hel del av det som skall gälla i Sverige som det kommer att fattas beslut om i Bryssel, t.ex. om vi får stödja vårt norrländska jordbruk som vi önskar, om vi får föra den regionalpolitik som vi önskar, om vi får föra den alkohol och miljöpolitik som vi önskar. Det här är inga oviktiga frågor när de blir konkreta. Det viktigaste är ju om vi skall ha rätt att själva bestämma vad som skall gälla i Sverige. Det har vi redan givit upp om vi blir medlemmar i Europeiska unionen. Men nu vill jag ställa en konkret fråga: Hur mycket skall vi betala? Det har sagts att vi kommer att bli en av de största nettobetalarna, också i absoluta tal, i EG och att vi kommer att betala mest per person i hela EG-kretsen. Hur mycket skall vi betala och varifrån skall de pengarna tas? Skall man höja skatterna, eller skall man ytterligare inskränka den offentliga sektorn?
Herr talman! Jag delar Birgitta Hambraeus uppfattning att de förhandlingsfrågor som vi har tagit upp är viktiga. Annars hade vi inte tagit upp dem vid förhandlingarna. Dessutom vill jag gärna säga att de problem som vi ställs inför vid förhandlingarna bottnar i att vi inte har varit med vid utformningen av bestämmelserna. Jag kan försäkra Birgitta Hambraeus att hade vi varit medlemmar i EG hade det inte blivit något snusförbud för vår del. Så kan man gå vidare på andra områden. Nu finns det ett regelverk med regler som har lagts fast under 35 års samarbete -- det gäller både EES avtalet och ett medlemskap -- som vi måste inarbeta i vår lagstiftning. I allt väsentligt är det problemfritt, men det finns problem på en del områden, och det är just därför det aktualiseras en del förhandlingsfrågor. Jag hoppas och tror att vi skall kunna klara ut dem på ett tillfredsställande sätt, men jag tycker att Birgitta Hambraeus fråga visar hur viktigt det är att Sverige är med i det europeiska samarbetet och på så sätt har rösträtt i Europa och kan påverka den europeiska omgivning som vi i vår tur är så beroende av. Sverige skall betala, vill jag säga att det delvis är en förhandlingsfråga. Några precisa besked kan jag inte lämna på den punkten. Jag har sagt att vi kan räkna med ett bruttobidrag kring i runda tal 20 miljarder, netto 10 miljarder, men detta är en del av förhandlingarna, och vi har -- inte minst -- begärt en infasning av det svenska budgetbidraget. Hur skall det betalas? frågade Birgitta Hambraeus. Ja, jag tror att alla bedömare är ense om att internationellt samarbete av det här slaget ökar våra möjligheter att främja tillväxten, att ta Sverige ut ur den ekonomiska krisen. Det är en del av ett samlat program som regeringen har för att föra Sverige ut ur den ekonomiska krisen. Med högre tillväxttakt får vi också större kaka och mer att fördela. Jag skall ge ett exempel. Jag vill inte ge mig in på hur många procentenheters ökning ett medlemskap kan leda till över tiden, men 1 % ökning av BNP motsvarar ca 15 miljarder kronor. Det skall ställas mot ett nettobidrag som hypotetiskt kan uppskattas till 10 miljarder kronor.
Herr talman! Ekonomerna i Sverige börjar nu bli ganska ense om att ett medlemskap i den europeiska monetära unionen inte kommer att främja vår ekonomi. Kjell-Olof Feldt har också i tidningen Moderna tider i september framfört att det egentligen inte längre är någon ekonomisk fördel. Frågan är alltså om det här med tillväxten är så alldeles säkert, om vi inte längre kan besluta om våra egna regler i Sverige. Statsrådet missade poängen i det jag sade om snusfrågorna. För det första: Hur kan statsrådet säga säkert att vi skall diktera? Statsrådet sade att om vi hade varit med så hade det inte blivit så här. Skall vi gå in och diktera i EG? För det andra talade jag inte om snusfrågan som sådan utan om det faktum att man i Bryssel hädanefter kommer att besluta vad som skall gälla i Sverige. Det blir konkret för människor i sådana frågor som snusfrågan.
Herr talman! När det gäller möjligheterna att åstadkomma högre tillväxt och högre sysselsättning, är det ekonomiska monetära samarbetet naturligtvis bara en liten del av det hela. Att Birgitta Hambraeus bara lyssnar till en del ekonomer kan möjligen förklaras av hennes egen inställning i den här frågan. Jag tror att det finns mycket olika uppfattningar. Vi vet hur svår den här frågan är. Jag känner ödmjukhet inför uppgiften att komma med några precisa siffror på denna punkt. EMU är bara en del av samarbetet. Hela EG samarbetet -- frigörelsen av handeln, tjänsterna, kapitalet och ökad rörlighet över gränserna samt samarbetet på en rad andra områden -- bidrar till att öka möjligheterna att föra Sverige ut ur den ekonomiska krisen. Det är inte fråga om ''styckevis och delt'', utan det är fråga om en helhet. När det gäller våra möjligheter att påverka, skall vi inte diktera några beslut i Bryssel. Men, Birgitta Hambraeus, det är inte heller Bryssel som beslutar. Det är EG:s ministerråd -- alltså företrädare för EG:s medlemsländer -- som beslutar i dessa frågor. Sedan må de mötas i Bryssel, Stockholm, Köpenhamn eller i vilket EG-land som helst när den tiden kommer. Det är precis som beträffande alla andra internationella organisationer: det är medlemsländerna som beslutar. I en del fall krävs enhällighet, i andra fall kvalificerad eller enkel majoritet, beroende på ärendenas karaktär. Det är där som det är viktigt att vi är med och tillsammans med likasinnade verkar för våra intressen. Om vi står utanför, kommer vi att bli alltmer beroende av en utveckling som vi själva inte kan påverka. Det är en fråga om vår rösträtt i Europa.
Herr talman! Det har i olika sammanhang klargjorts att allemansrätten inte berörs av ett medlemskap i EG. Nu tycks det råda en viss okunskap i den frågan. En av våra mer kända miljödebattörer föreslog häromdagen att man, innan Sverige går med i EG, skulle begränsa allemansrätten till att enbart gälla boende i Sverige. Om vi väntar till efter det att Sverige har blivit medlem i EG, blir detta omöjligt, eftersom en begränsning av allemansrätten då kommer att uppfattas som diskriminerande. Om man bortser från det märkliga i detta förslag, vill jag ändå fråga statsrådet Dinkelspiel om det har framkommit något nytt som gör att EG-rätten kan komma att begränsa den svenska allemansrätten.

Herr talman! Ny demokrati tar här åter upp frågan om polisens spaningsmetoder. Detta mot bakgrund av att den verklighet som omger oss och som tyvärr hotar den enskilda människan genom alltmer kvalificerad brottslighet. För att samhällets medborgare skall kunna skyddas och grovt kriminella individer skall kunna lagföras, så är det nödvändigt att polisen tillåts använda modern spaningsteknik för att uppdaga den grova brottsligheten. Jag tänker då närmast på grov narkotikabrottslighet som styrs av internationella ligor som förfogar över stora ekonomiska resurser och även brottslighet som hotar rikets säkerhet. För att möjligen kunna uppdaga och beivra denna typ av brottslighet måste polisen få möjlighet att använda sig av hemlig teknisk avlyssning samt dolda övervakningskameror i den brottsutredande verksamheten. beträffande buggning och dold övervakningskamera, måste snarast omprövas så att dessa metoder enligt Säpokommitténs förslag införs som spaningsmetoder i polisarbetet snarast möjligt. Att detta förslag fortfarande är under beredning i Justitiedepartementet är otillfredsställande. Man borde ha kommit fram till ett bättre förslag än den förra regeringen gjorde. Med bättre menar jag att förslaget skulle tillåta buggning och dold övervakningskamera som spaningsmetoder. Herr talman! Beträffande åtgärder mot ungdomsbrottsligheten finns det enligt Ny demokratis mening skäl att gå längre än vad som föreslås av Ungdomsbrottskommittén. Enligt ett förslag som presenteras där når man inte fram till en omedelbar reaktion på brott som begås av brottsaktiva ungdomar. Eftersom kommittéförslagen just nu är ute på remiss hoppas jag att regeringen, när den skall bereda de olika förslagen, beaktar vårt förslag som går ut på att man i ett tidigare skede skall kunna omedelbart frihetsberöva brottsaktiva ungdomar för utredning och åtgärder. Om det innebär att man måste göra en översyn av häktningsreglerna för att anpassa dem till dessa ungdomars särskilda förhållanden, överlåter jag till regeringen att bedöma och att återkomma med förslag om. Beträffande nämndemännens situation i domstolar har regeringen i april i år tillsatt utredningen 2000-talet. Det är angeläget att man i samband med utredningen ser över nämndemännens ställning och förutsättningslöst granskar nämndemannainstitutet. Utredningen skall redovisas före utgången av juni 1994, och därför finns ingen anledning för mig att här närmare gå in på detaljer, utan jag hoppas att våra förslag i sakfrågan tillgodoses. Även Ungdomsbrottskommittén har lämnat förslag till hur nämnden i ungdomsmål skall vara sammansatt. Vi får väl även i det fallet avvakta förslag i regeringens kommande proposition. Herr talman! När det gäller anonymitet för vittnen anser Ny demokrati att denna fråga är väldigt viktig. Kommer man inte fram till en tillfredsställande lösning på problematiken finns det risk för att rättssamhällets förmåga att lagföra kriminella personer kraftigt minskas. En rad uppmärksammade fall har påvisat att det är väldigt svårt att få enskilda människor att ställa upp i domstol och vittna om sina iakttagelser. Det är ett växande problem för rättssamhället. Frågan om anonymitet för vittnen och målsägande har utförligt behandlats av justitieutskottet under hösten 1992, i betänkandet om processrättsliga frågor. Även Justitiedepartementet har i promemorian Brottsoffer i blickpunkten behandlat dessa frågor. Man har samstämmigt kommit fram till att det inte kan komma i fråga att undanhålla den misstänkte uppgifter om exempelvis ett vittne. Ny demokrati hävdar att frågan allvarligt måste diskuteras, så att man hittar en möjlighet att hålla vittnets identitet skyddad på ett tillfredsställande sätt utan att andra intressen går förlorade. En arbetsgrupp inom Rikspolisstyrelsen har tagit fram förslag i rapporten Vittnesskydd. Dessa går i huvudsak ut på att vittnets identitet och övriga personuppgifter skall vara kända av polis, domstol, åklagare och försvarare. Genom att dessa har tystnadsplikt skulle därmed vittnet vara skyddat om denne så önskar. Detta är viktigt därför att hot om allvarliga våldshandlingar är en verklighet för vittnen i dagsläget. Dessa problem tenderar dessutom att öka. Herr talman! Naturligtvis står Ny demokrati bakom samtliga reservationer i justitieutskottets betänkande nr 4. För att vinna tid yrkar jag endast bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 8.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar innefattar en mängd specifika frågor på processrättens område. Man kan säga att betänkandet i stor utsträckning handlar om rättssamhällets arbetsmetoder gentemot brottsligheten. Jag kommer här endast att beröra de ämnen i vilka det finns eller kan synas finnas olika uppfattningar i utskottet. När det då först gäller frågan om övervakningskameror vill jag säga följande: Lagen om övervakningskameror har funnits sedan den 1 juli 1990. Den ersatte då lagen om TV-övervakning som gällt sedan 1977. Syftet med lagen är att ge enskilda ett skydd mot integritetskränkningar. En grundläggande princip är att övervakning med TV kamera av enskilda inte får ske utan deras vetskap, och att det krävs tillstånd för att få övervaka utrymmen som används av allmänheten. Lagen omfattar TV-kameror och andra optiskelektroniska instrument och därmed jämförbara utrustningar som är uppsatta så att de utan att manövreras på platsen kan användas för personövervakning. För att använda en övervakningskamera som är uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde erfordras tillstånd av länsstyrelsen. Vissa undantagsregler finns för bl.a. Polisen. Affärslokaler inom detaljhandeln, liksom bankoch postlokaler i allmänhet, hör till den kategori för vilken man regelmässigt får tillstånd till filmning. TV-övervakning är en viktig del av säkerhetsskyddet för i synnerhet bankerna. Det gäller ju att dokumentera händelseförloppen vid t.ex. rån, för att man skall kunna klara upp brotten. Men filmning i banklokal har självfallet också ett förebyggande syfte. Såväl rån som bedrägerier mot bank och postkontor som infört sådan övervakning har minskat kraftigt i antal och mot vissa sådana penninginrättningar har rånen helt upphört. Beträffande områden för allmän trafik är det enligt praxis endast Polisen och Vägverket som i trafikövervakande syfte ges tillstånd för TV övervakning. Det innebär att tillstånd i dag inte medges för exempelvis områden utanför banklokaler. I de motioner som har behandlats av utskottet i det här sammanhanget yrkar man dels att lagen om övervakningskameror ändras så att endast kameraövervakning med videoupptagning blir tillståndspliktig , dels också att det bör övervägas att låta bankerna använda övervakningskameror även utanför banklokalerna I reservation nr 1, som får anses stödja dessa två motioner, ifrågasätts om inte skyddet mot integritetskränkningar gått alltför långt. Den frågan är naturligtvis intressant och kan vara värd att diskutera i ett vidare perspektiv än vad vi har möjlighet till i dag. När det gäller motion Ju204, som vill ha en mer allmänt utvidgad möjlighet till kameraövervakning, har utskottet valt att i det här sammanhanget uttrycka sin tillfredsställelse över den förstärkning av integritetsskyddet för den enskilde som blivit följden av den senaste lagändringen. Det står dock klart att denna förstärkning medfört nya avgränsningsproblem av bl.a. den typ som aktualiseras i motion Ju843. Utskottet anser dock inte att några inskränkningar av integritetsskyddet nu bör övervägas, utan att frågan härom bör tas upp i annat sammanhang. Man kan ifrågasätta om det inte rent av finns utrymme redan i gällande lag för TV-övervakning med begränsad inspelning även utanför banklokal. Den utredning som på regeringens uppdrag tillsattes av Rikspolisstyrelsen i april 1992, och som hade uppdraget att utreda vissa frågor om åtgärder mot rån och annan liknande brottslighet, har framfört bl.a. denna uppfattning.

övervakning med kontinuerlig inspelning kunna accepteras om allt som är äldre än 25 minuter automatiskt raderas bort. Integritetskränkningen skulle, enligt utredningen, med dessa avgräsningar bli av så kortvarig natur att hänsynen till de brottsförebyggande och brottsbekämpande intressena måste anses överväga. Polisens arbetsmetoder har varit föremål för en särskilt intensiv debatt under de senaste åren. Det är därvid diskussionerna om spaningsmetodiken som tilldragit sig störst intresse. I det betänkande vi nu behandlar finns två motioner som ger anledning till en särskild kommentar, förespråkar buggning. Reservation nr 2 uttalar sitt stöd för dessa motioner. Avlyssning med dold mikrofon är i dag inte tillåten. Det grundläggande skyddet mot hemlig avlyssning finns i 2 kap 6 § regeringsformen. Detta skydd kan inskränkas endast genom lag. I brottsbalken finns straffbestämmelser för den som gör sig skyldig till olovlig avlyssning medelst tekniskt hjälpmedel. med fjärrstyrd kamera, finns inget skydd i regeringsformen. Optisk övervakning är inte heller kriminaliserad i brottsbalken. 1990:51). Enligt kommitténs förslag bör hemlig avlyssning med dold mikrofon och övervakning med fjärrstyrd kamera tillåtas som arbetsmetoder för säpo. Kommittén föreslår en reglering som nära anknyter till regleringen i 1952 års lag om hemlig teleövervakning. I årets budgetproposition uttalade departementschefen bl.a. att Säpokommitténs förslag om hemlig teknisk avlyssning och om användning av övervakningskameror i den brottsutredande verksamheten bör bedömas i belysning också av den ytterst snabba tekniska utveckling som äger rum på teleområdet och hur denna förhåller sig till reglerna om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Säpokommitténs förslag är emellertid under beredning inom Justitiedepartementet. Utskottet anser att det fortsatta beredningsarbetet bör avvaktas och avstyrker därför bifall till ifrågavarande yrkanden i här berörda motioner. Ett problem när det gäller det här ämnet är att det inte finns någon skarp gräns mellan exempelvis terrorism och annan grov brottslighet. Det förekommer att terrorister finansierar sin verksamhet med brott, exempelvis narkotikabrott och bankrån. Därmed kommer också gränsen att vara flytande mellan säkerhetspolisens och kriminalpolisens verksamhetsområden. Det finns i dag ett samarbete mellan dessa båda organ, men samarbetet kompliceras givetvis om de båda inte har möjlighet att använda samma spaningsmetoder. Under alla omständigheter har metoderna att begå brott blivit alltmer sofistikerade under de senaste åren. Allmänt sett är det därför nödvändigt att polisen ges resurser för att möta denna utveckling. När exempelvis de internationella knark och rånarligorna börjar använda den allra senaste tekniken i sin brottsliga verksamhet så måste också polisen få möjlighet att ta i anspråk sådan teknik för att kunna spela i samma division och inte komma på efterkälken. Reservation nr 3 har tillkommit som stöd för motion Ju712 som i sin tur förordar en utvidgning av häktningsinstitutet för att göra det möjligt att, inte bara tillfälligt, beröva en misstänkt person friheten i avvaktan på utredning om lämplig påföljd för denne. Utskottet har inte funnit anledning att gå närmare in på den här frågan. Den ordning som gäller i dag innebär nämligen att domstolen i samband med beslut om häktning regelmässigt beslutar om den personutredning som skall göras i målet. Denna utredning är sedan klar till huvudförhandlingen, vid vilken alltså rätten har tillräckliga uppgifter för att kunna bestämma lämplig påföljd om den tilltalade skulle befinnas skyldig. Någon ny häktningsgrund behövs alltså inte i sammanhanget, varför utskottet avstyrker bifall till motion Ju712. Herr talman! Nämndemännens situation har varit föremål för åtskilliga riksdagsdebatter under årens lopp. De motioner som utskottet nu haft att behandla, Ju420 och Ju710, och som reservation nr 4 tillkommit för att stödja, innehåller olika förslag till förändringar avseende nämndemännens ålder, nämndens sammansättning och sättet att utse nämndemän. Dessa frågor är intressanta och skulle utan vidare kunna föranleda en mängd synpunkter redan nu.

Motionen framhåller vidare vikten av att samordna rättsväsende och socialtjänst. Det här är frågor som ligger inom ramen för det betänkande som nyligen avlämnats av Ungdomsbrottskommittén. Kommittén har inte funnit något behov av att generellt öka möjligheterna till frihetsberövande av unga som är misstänkta för brott. Däremot förordar kommittén ökade möjligheter till frihetsberövande av unga lagöverträdare i åldern 15--17 år när det finns risk för fortsatt brottslig verksamhet; i detta fall skulle det inte längre krävas ''synnerliga skäl'' för att häktning skall kunna ske, utan det skulle vara tillräckligt med ''särskilda skäl''. Kommittén anser dock inte att man bör införa ett nytt institut för frihetsberövande av unga människor, utan att häktningsreglerna i stället bör anpassas till de ungas speciella förhållanden. I frågan om samordning mellan rättsväsende och socialtjänst säger kommittén bl.a. att samarbetet mellan myndigheterna, främst polis och socialtjänst, måste förbättras. Kommittén framlägger en rad förslag för att detta syfte skall uppnås. Ungdomsbrottskommitténs betänkande är för närvarande föremål för remissbehandling.

Utskottet gör samma bedömning beträffande nu ifrågavarande motioner. Utskottet har funnit att gällande regler om målsägandens ställning i processuellt hänseende väl tillgodoser målsägandens rätt och har inte funnit skäl att initiera någon ändring. Dessutom har regeringen nyligen lagt fram en proposition i vilken bl.a. föreslås en utvidgning av rätten till målsägandebiträde. I den nyligen framlagda promemorian Brottsoffren i blickpunkten har Justitiedepartementet dessutom kartlagt behovet av ytterligare insatser för brottsoffer och föreslagit vissa åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning. Promemorian har remissbehandlats, och förslagen har presenterats i en lagrådsremiss. Utskottet anser att ärendets fortsatta beredning bör avvaktas och avstyrker bifall till motionsyrkandena. Med anledning av den knappa talartiden hänvisar jag till vad utskottet anfört på den här punkten. Utskottet har avstyrkt bifall till motionen. Herr talman! För min del vill jag avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Beträffande buggning kan jag konstatera att utskottsmajoriteten inte direkt motsätter sig vad som sägs här. Man hänvisar till den beredning som görs på Justitiedepartementet. Jag upprepar vad jag sade i mitt huvudanförande, nämligen att jag hoppas att Justitiedepartementet kommer med ett förslag som är bättre än den förra regeringens. Det gäller ju att få en tillfredsställande lösning på den här problematiken, så att Polisens spaningsmetoder kan förbättras på detta område. Så till detta med vittnens anonymitet som Jerry Martinger tog upp sist i sitt anförande men som han av tidsskäl inte kunde ägna så mycket tid åt. I förra betänkandet om processrättsliga regler hade utskottet ett utförligt resonemang kring dessa spörsmål. Man hänvisade bl.a. till två mål som har avgjorts i Europadomstolen. Dessa mål är i och för sig inte relevanta. Det förslag som arbetsgruppen inom Rikspolisstyrelsen har tagit fram gäller att vittnen naturligtvis skall komma till huvudförhandlingen. Däremot vill man att vittnens identitet skall vara känd för polis, åklagare, domare och försvarare och att dessa under tystnadsplikt inte skall kunna yppa identiteten. Jag tycker att man dessutom skulle kunna skydda vittnet med ett särskilt bås, ett ovalt sådant, så att rätten kan se vederbörande och försvararen har möjlighet att ställa motfrågor till vittnen under en huvudförhandling. Framlagda förslag syftar ju inte till att ändra på offentlighetsprincipen eller andra principer som är viktiga i de är rättssammanhangen. Det som är viktigt är i stället att vittnen kan känna att de kan komma till domstolen och få lämna sina vittnesupplysningar och delta, så att den brottsling som utfört brottet blir lagförd på ett riktigt sätt.

Herr talman! Jag vill vidareutveckla frågan om övervakningskamera i butik, en fråga som Jerry Martinger var inne på och som även Karl Gustaf Statistiken för 1992 ser ut att visa på ännu högre siffror. Tyvärr har jag inte fått fram de siffrorna. Det gäller då antalet rån där skjutvapen även har använts. Mot bakgrund av dessa siffror kan det konstateras att länsstyrelserna i princip endast tillåter videoövervakning i post och banklokaler. Det är i dag straffbart för butiksägare att utan tillstånd kameraövervaka sin butik för att därigenom minska risken för snatteri, stöld och rån. Så till lagen om övervakningskameror. De bestämmelser som gäller där är lagen om övervakningskameror m.m., SFS 1990:484. Av 5 § i den lagen framgår det att tillstånd får meddelas endast om sökanden kan anses ha ett befogat intresse av att få använda övervakningskameran och detta intresse inte lika väl kan tillgodoses på något annat sätt. I 6 § anges att om sökanden har särskilt behov därav kan tillståndet förenas med rätt t.ex. till videoinspelning. Bakgrunden till att särskilt tillstånd krävs för kameraövervakning är att sådan övervakning anses kunna kränka den övervakades personliga integritet. Länsstyrelserna, som prövar frågan om tillstånd, synes vara ganska generösa med att bevilja tillstånd för sedvanlig TV-övervakning i butik. Man är däremot mycket restriktiv när det gäller att lämna tillstånd som är förenat med rätt till videoupptagning. Det hävdas att många butiksägare har tröttnat dels på alla snatterier, stölder och rån, dels på länsstyrelsernas restriktivitet när det gäller att lämna tillstånd för videoövervakning och att butiksägarna därför har monterat in illegal övervakning. Den dagen en sådan butiksägare går till Polisen med videofilmade bevis riskerar han eller hon själv åtal för sin förseelse. Detta tycker jag rent ut sagt, herr talman, är beklämmande. För att minska brottsligheten i butiker bör butiksägarna ges större möjligheter till kameraövervakning. Ju fler butiker som kameraövervakas, desto färre brott borde det bli. Jag tycker att detta är ganska självklart. Så till frågan om kameraövervakning med rätt till videoinspelning. Det sägs under den huvudrubriken -- det gäller alltså den nuvarande lagstiftningen, SFS 1990:484, 6 § och därav föranledda anvisningar -- att lagen bör ändras så att en generösare bedömning kan tillämpas i tillståndsgivningen för kameraövervakning med rätt att med någon teknisk anordning behandla eller bevara bilder som tas upp av kameran. Kameraövervakning som utförts utan möjlighet att bevara bilden bör få ske utan särskilt tillstånd. Kunderna måste dock självfallet upplysas om kameraövervakningen i enlighet med vad som anges i lagen. Den som upplever att den egna integriteten kränks i en kameraövervakad butik kan faktiskt avstå från att gå in i den butiken. Det finns ju valfrihet även där, herr talman! Man kan fråga sig om integriteten inte kränks mera om butiksägaren i stället skulle följa efter kunden genom butiken hela tiden kunden är där och handlar; detta för att kontrollera om olagligheter sker inne i butikslokalen. Med anledning av det anförda yrkar jag bifall till Ny demokratis reservation i detta betänkande.

Herr talman! Återigen är den stunden på året kommen då jag får stå här och tala mig varm för en ändrad krigsmateriellagstiftning. Varför gör jag då det? Jo, därför att jag tror att jag är en av få människor i det här landet som ärligt vågar säga att vi behöver en försvarsindustri baserad på export. Varför kan jag då säga det så säkert? Jo, därför att det svenska försvaret krymper. Men samtidigt krymper inte behovet av en inhemsk försvarsindustri. Många säger då att man kan köpa vapen på olika sätt. Men kan man egentligen göra det? Vi kan göra en liten historisk återblick och studera t.ex. perioden 1938--1939 för att se hur det svenska försvaret då såg ut. Ja, naturligtvis fanns det en mängd gammalt skräp -- rester på grund av 1925 års försvarsbeslut, som innebar att man skulle nedrusta och att man inte skulle satsa pengar på försvaret. Man trodde på en tusenårig fred. En del personer i Europa deklarerade öppet det tusenåriga riket. Men hur såg det ut när omvärlden började hota oss, t.ex. 1939? Jo, vi hade en mycket liten och dåligt utrustad armé. Vi fick till stor del förlita oss på landstormen. En hel del pigga människor trodde på idén med att försvara vårt fosterland med roliga trekantiga hattar och gamla mausergevär, modell Hur såg det ut nere i Europa? Jo, där var man i full färd med att bygga upp arméer. Man hade redan gjort det under tio år. Här i Sverige satt vi på rumpan som vanligt och trodde på en fredlig utveckling. Smällen kom. Norge och Danmark besattes av tyskarna, och vi höll fortfarande på att fundera så sakta. Vi hade tack vare försvarsindustrin kommit i gång och börjat få en skaplig armé med modern materiel, trots avspärrningarna. Bara det tycker jag talar om att man kan hamna i lägen där man behöver en stark försvarsindustri. Ur säkerhetspolitisk synpunkt var vi naturligtvis neutrala i krig och alliansfria i fred, som det heter i modern svensk säkerhetspolitik. Var vi neutrala i kriget? Ja, det är inte upp till mig att bedöma. Den frågan har egentligen inte med vapenexporten att göra. Det förekom permittentresor. 10 000-tals tyska soldater åkte genom Sverige för att besöka mamma i Tyskland. Det var väl mors dag eller något ditåt. Vi hade andra transiteringar. Vi hade baltutlämningar. Vi hade baltguld. Man sålde kullager till England. Man sålde malm till Tyskland. Neutralitet -- jag vet inte. Man kanske kan kalla det så, eftersom man handlade lika friskt med bägge parter. Man gjorde lika stor skada för båda sidor. Redan då förstod man naturligtvis vikten av att ha en stark svensk försvarsindustri. Man förstod rätt snart att den skulle ge teknikutveckling, spin-off, i det civila samhället, och det har den mycket riktigt gjort under åren. En del säger att den här teknikutvecklingen, denna spin-off, kan man få på annat sätt. Måhända kan man det. Jag vet inte. Men inget land har hittills lyckats med det. De produkter som försvarsindustrin utvecklar är högteknologiska. Man är kanske inte villig i privata företag att satsa på utveckling och ta chanser på samma sätt som man gör i försvarsindustrin. Där satsar man pengar på utvecklingsprojekt och sådana saker. Försvarsindustrin behövs på alla upptänkliga sätt -- för det civila samhället, för den militära säkerheten och för säkerhetspolitiken -- om vi skall bibehålla det vi har. Men hur skall vi göra med det krympande svenska försvaret. Vi har ju samtidigt sagt åt försvarsindustrin att man bara får utveckla produkter som beställs av det svenska försvaret. Det är rätt fantastiskt, om man tänker efter, att vi inte får utveckla ett vapensystem på beställning från fredliga länder som Island och Schweiz. Island höll ju på och gruffade litet grand. Man skavde färgen av en engelsk fregatt för 10--15 år sedan. Man tvistade om några fiskegränser. Kanske det är en anledning. Vad vet jag. Nordens länder är civiliserade. Behöver vi denna restriktiva vapenmateriellagstiftning? Jag tror danskarna, finnarna och norrmännen är fredliga människor, liksom islänningarna, trots det fiskekrig man hade. Europa, bortsett från Jugoslavien, är väl en förhållandevis fredlig arena nu för tiden. Herr talman! Visst måste man ha en försvarsmateriellagstiftning. Men jag tror inte att vi behöver en lagstiftning som den vi har i dag, som bygger på hyckleri. Hur kan jag säga att den bygger på hyckleri? Jo, jag anser, herr talman, att allting är hyckleri när man säger att en sak är förbjuden men hela tiden medger undantag från den saken. Då är det hyckleri, anser jag. Man pratar så väldigt mycket om moral och etik här i riksdagen i olika sammanhang. Jag tror t.o.m. att det pågår en utredning som kallas för Etikutredningen. Det här tycker jag faktiskt är ett bra exempel på vad moral och etik är. Skall man ha ett förbud som man medvetet och lagligen bryter mot? Nej, det skall man inte. Därför har jag föreslagit både en och två gånger att man skall ändra hela krigsmateriellagstiftningen. Det räcker med tre grundteser för att få bort dubbelspelet, den konstiga moralen och bristen på etik. Det är en självklarhet. Vi skall inte öka på lidandet. 2. Handel med fösvarsmateriel får ej bedrivas på sådant sätt att Sveriges säkerhet och svenska intressen uppenbart hotas. Det är också en självklarhet. Vi skall naturligtvis inte sparka oss själva där bak. 3. Handel med en stat som grovt förbryter sig mot de mänskliga rättigheterna skall vara förbjuden. Det här är självklara saker, herr talman. De här enkla reglerna räcker. Det räcker med att industrin får de här spelreglerna. Sedan får de redovisa gentemot myndighet, t.ex. krigsmaterielinspektören, vad de sysslar med under affärens gång. Jag kan lova, herr talman, att inget svenskt företag mot de här reglerna skulle gå in och börja satsa på en affär med en grumlig bakgrund. Man förlorar så enormt mycket kapital på att dra i gång en affär som man inte kan slutföra. Inget normalt företag skulle göra det. Detta bygger mycket på klokskapen hos dem som manufakturerar vapen och försvarsmateriel i Sverige. Samtidigt bygger detta naturligtvis på att man måste lära sig ta ansvar. Man måste lära sig innebörden av frihet under ansvar. En sådan frihet under ansvar tror jag faktiskt föder mycket bättre omdöme och större ansvar för det man håller på med samt leder till bättre åtaganden. Hela hyckleriet med vapenlagstiftningen tycker jag påminner om att en pappa sitter hemma och läxar upp sin son för att han varit hos grannen och stulit äpplen. Han ger pojken en riktig avbasning. Dagen efter blir pappan helt plötsligt sugen på ett äpple. Då skickar han över pojken till grannen för att hämta ett äpple. Ungefär så är det faktiskt. Man förbjuder försäljning av vapen samtidigt som man hela tiden medger undantag. Det är luddiga regler i det här sammanhanget. Ta en sådan sak som förhållandet mellan Taiwan och Kina. Taiwan är ett rikt, välmående land. Man vill nu köpa 87 stycken bevakningsfartyg till sin s.k. kustbevakning. I de här länderna har man bekymmer med pirater och allsköns ohyra som håller till ute till havs. Det här är små fartyg. Man kan på sin höjd bestycka dem med grov kulspruta. Säljer Sverige till det här landet? Nej. Varför gör man inte det? Jo, därför att man grundar sitt nej på en mängd subjektiva bedömningar som är styrda av privata handelspolitiska intressen. Man ser röda Kina som en jättestor framtida marknad. Det är det kanske också, herr talman. Men det skall man inte blanda in i själva vapenaffären. Taiwan är ett demokratiskt land i dag. Jag tror att man har 37 politiska partier, varav 3 sitter i parlamentet. På det här sättet skapar man oövervinneliga hinder för Taiwan att bli erkänt. Taiwan och Kina har fått mycket bättre relationer. Taiwan investerar enormt mycket pengar i Kina. Man har t.ex. en vid turism mellan de här länderna. Med vilken rätt sätter vi oss till doms över de här frågorna? Det här rör egentligen inte materielexporten. De vapen som Taiwan har velat köpa från Sverige är defensiva vapen. Man ville köpa JAS-flygplan. Det är ett plan med kort aktionsradie. Det räcker lagom till för att försvara eget territorium. Man har t.ex. gjort en inofficiell framställan om att köpa svenska ubåtar. Det är naturligtvis också ett defensivt vapen. Ingen människa tror att lilla Taiwan på allvar skulle angripa stora Kina på fastlandet. Det är fullkomligt absurt att tro sådana saker. Det jag menar med detta är att den vapenlagstiftning vi har i Sverige hela tiden föder en mängd konstiga förhållanden, som faktiskt saknar moral och etik. Det här anser jag vara ett fullständigt vansinne. Man måste skapa klara regler, som kan ge svensk försvarsindustri möjlighet att samarbeta med Norden och med Europa, att få kontinuitet i samarbetet. Naturligtvis, herr talman, under de förhållanden som de här tre punkterna, som jag skall upprepa en gång till, anger. 2. Handel med försvarsmateriel får ej bedrivas på sådant sätt att Sveriges säkerhet och svenska intressen uppenbart hotas. 3. Handel med stat som grovt förbryter sig mot de mänskliga rättigheterna skall vara förbjuden. Det räcker med dessa tre regler. Här har man lämnat fritt utrymme för industrin att arbeta. Ändå har man lagt in moral och etik. Vi behöver inte ha det motsatsförhållande som svensk vapenexportlagstiftning i dag utgör. Den saknar helt enkelt moral och etik, om jag skall upprepa det en gång till. Man kan inte säga att man har ett förbud och sedan samtidigt låta företagen med statens goda minne bryta mot förbudet. Det är ett fullkomligt vansinnigt motsatsförhållande. Detta handlar om brist på moral och etik. Förmodligen kommer någon i en replik uppmana mig: Titta på svensk försvarsindustri! Man dödar varandra i Jugoslavien med svenska vapen! Ja, det kanske man gör. Men hur många av de vapnen har levererats direkt till Jugoslavien? Hur många av de gamla Boforspjäserna från andra världskrigets dagar är inte erövrade vapen, som man i dag knappt vet var de kommer ifrån? Man vet bara att det står Bofors på dem. Det kan aldrig undvikas att vapen hamnar i orätta händer. Därför måste klarare regler för vapenexporten skapas. Det är faktiskt nödvändigt för att svensk försvarsindustri skall kunna överleva, och det är nödvändigt för vårt eget svenska försvar att den gör det. Jag yrkar bifall till reservation 1 avseende krigsmateriellagstiftningen.

Herr talman! Robert Jousma sade att vi behöver klara regler. Ja, förvisso. Vänsterpartiet och Ny demokrati är uppenbarligen på extremer när det gäller bedömningen av vilka dessa klara regler skulle vara. Vi menar att den enda hållbara ståndpunkten på sikt är att avveckla svensk vapenexport. Den okontrollerade spridningen av svenska vapen går inte att förhindra, även om vi strikt tillämpar våra regler. Precis som Robert Jousma nämnde är det väl dokumenterat att svenska vapen används i krig. På så sätt bidrar svensk vapenexport till de många väpnade konflikter som pågår runt om i världen. Vår ståndpunkt innebär naturligtvis en kraftig bantning av svensk vapenindustri, som samhället måste ta ansvar för. Om vi utgår från att vi skall ha ett svenskt militärt försvar ett bra tag framöver, vilket jag tror, måste vi såväl köpa som själva tillverka en del vapen. I hur hög grad håller då en sådan inställning? Kritikern kan fråga hur det skulle gå om alla gjorde som vi och slutade exportera vapen. Det är en intressant tanke, som tål att prövas. Ny demokrati väljer den andra vägen, och menar att klara regler i princip innebär att vi inte skall ha några regler alls. Några röster i debatten har uttryckt att det vore lika bra att Sverige gav vapen som u-landsbistånd, eftersom de som får pengarna i alla fall köper vapen, som kanske inte är svenska. Jag undrar om Robert Jousma ställer upp på ett sådant resonemang. Naturligtvis innebär vår ståndpunkt också att vi ser steg i denna riktning. Bl.a. innehåller regeringens skrivelse en redovisning av vilken typ av materiel som har sålts. Vi tycker att den är tunn. Regeringen anger inte vilken typ av materiel som har tillåtits för försäljning till olika länder. Svaret på det blir naturligtvis att vi inte kan ha en alltför öppen redovisning, eftersom beställarna har skäl att hemlighålla vad de har köpt. De har berättigade krav på sekretess. Ett avtalsförhållande råder. Frågan är om det är vi eller beställaren som skall avgöra vad som skall vara hemligt och inte. Jag vet inte vilka resonemang som förts i de olika fallen när det gäller sådana avtal. Det var intressant att höra Robert Jousmas redovisning av vilka punkter som behövs för klara regler. Vi skall inte exportera till krigförande land. Är Indonesien ett krigförande land? Jag anser det, även om man inte för dagen hotar någon utomstående makt. Det pågår helt klart ett inbördeskrig, i alla fall enligt min definition. Låt mig fortsätta att ta Indonesien som exempel. Det är ett land som upprustar mycket kraftigt. Hela den regionen gör det. Indien, som i dag är världens näst folkrikaste nation, och som om ett par decennier kanske blir den folkrikaste, kommer naturligtvis att manifestera sin plats i världssamfundet genom fortsatt militär upprustning. Skall vi bidra till detta? Sker brott mot de mänskliga rättigheterna i Indien i dag? Pågår strider i Kashmir? Svenska intressen skall inte hotas, sade Robert Jousma vidare. Vi skall inte sparka oss själva i baken. Vad innebär det? Är kriteriet ett land med vilket Sverige befinner sig i krig? Den tredje punkten, som Robert Jousma nämde, var att vi inte skall exportera vapen till länder som förbryter sig mot de mänskliga rättigheterna. Vilka länder anser Ny demokrati förbryter sig mot de mänskliga rättigheterna i dag? Hör inte Indonesien och Turkiet dit, för att nämna några exempel? Jag började med att säga att Vänsterpartiet och Ny demokrati är extremer i den här frågan. Ny demokratis inställning leder till en fullkomligt okontrollerad svensk vapenexport. Ingenting skulle på laglig väg utgöra något hinder. Här har vi återigen en aspekt på frågan om moral, etik och dubbelspel. Jag anser att de nuvarande bestämmelserna, om än otillräckliga, är vida bättre än dem som Ny demokrati föreslår. Eftersom det har visat sig att nuvarande regler ger upphov till praktiska problem, bör vi konstruera lagen så att den inte gör det. I vilka andra stycken vill Ny demokrati att vi skall bedriva lagstiftningsarbete utifrån de förutsättningarna? Ytterligare en av Ny demokratis ståndpunkter är att vi skall ta beställningar från utlandet, även om vi gör bedömningen att vi inte själva behöver vapensystemet. Det är återigen en fråga om moral och etik. I vilken utsträckning skall Sverige bidra med utrustning som medför lidande, död, förstörelse och flyktingströmmar? Grunden för en bibehållen svensk försvarsindustri är självfallet det system och de vapen som vi själva bedömer att vi behöver så länge vi har ett militärt försvar. Herr talman! Jag yrkar bifall till Bertil Måbrinks meningsyttring, som gäller momenten 2, 4 och 6.
Herr talman! Jag skall bara ge några korta svar. Jan Jennehag har många åsikter som inte riktigt stämmer överens med mina, men det är ingen mening med att gå i polemik här. Vi skall inte behöva ge vapen i handen som bistånd, herr Jennehag. Det gör vi redan i dag genom en ineffektiv biståndpolitik, som ofta leder till att dessa länder får vapen i sina händer i alla fall. Om vi t.ex. ger 1 miljon kronor till ett land, så säger de att de inte köper vapen för pengarna. Nej, det kanske de inte gör; de kanske köper torrmjölk för dem. Men vapenpengarna tas i stället ur den andra byrålådan! När det gäller hela den här frågan om export, till vilka länder, osv., vill jag bara säga att alla länder naturligtvis har rätt att försvara sin suveränitet, oavsett var de köper sina vapen. Skall Jan Jennehag sitta till doms över vilka länder som skall få rättigheten att försvara sin territoriella gräns t.ex.? Jag kan hålla med om att man kommer in på svåra bedömningar av vissa länder som håller på med vad en del kallar för inbördeskrig i mindre omfattning och andra kallar för lokala skärmytslingar. Man kan dra gränser och rågångar i princip hur som helst. Jan Jennehag menade att vi har brist på regler. Jag tycker att det vi föreslår innebär självklara regler som är mycket enkla att följa. Man behöver inte hålla på och hyckla. Vapen får ej säljas till krigförande land. Handel med försvarsmateriel får ej bedrivas på sådant sätt att Sveriges säkerhet och svenska intressen uppenbart hotas. Om det förekommer konfrontationer i vår direkta omvärld skall vi naturligtvis inte ge de länderna vapen. Det kan utvecklas till någonting som hotar oss. Det är en självklarhet. Vi säger också att handel med stater som grovt förbryter sig mot de mänskliga rättigheterna skall vara förbjuden. Här kan man lägga in vissa bedömningar. Ett inbördeskrig, innebär det brott mot de mänskliga rättigheterna? I de flesta fall är svaret ja. Om Jan Jennehag ser litet logiskt på detta är det klart utsagt vad som är moral och etik. Visst kan man lägga in vissa bedömningar. Jan Jennehag frågade mig vilka länder som förbryter sig mot de mänskliga rättigheterna. Tyvärr är min hjärna inte konstruerad som en datamaskin, med inbyggd karta och register över alla världens statsbildningar. De förändras ju rätt flitigt nu för tiden. Jag tror säkert att Jan Jennehag skulle kunna få en lista från Amnesty eller något FN-organ över de länder som förgriper sig mot de mänskliga rättigheterna. Det är säkert åtskilliga, och det är synd. Det har jag inte förnekat.
Herr talman! Det finns mängder av redovisningar från Amnesty och andra organisationer om vilka länder som förbryter sig mot mänskliga rättigheter. Till dem hör t.ex. Indonesien. Robert Jousma säger att hans hjärna inte är som en datamaskin. Jag återupprepar ändå min fråga, med en annan formulering: Vilka länder skall Sverige icke exportera vapen till i dag, med hänvisning till brott mot mänskliga rättigheter? Indonesien är uppenbarligen, enligt Ny demokratis uppfattning, ett land dit vi kan exportera vapen. Syftet med Ny demokratis förslag är att göra svensk vapenexport totalt fri. Jag återkommer till det. Det stämmer inte med min uppfattning. Detta är något som måste bli föremål för politiska beslut. Det har självfallet också att göra med andra saker på sikt. Det gäller ägarförhållandena inom krigsmaterielindustrin. Det gäller samhällets stöd till utveckling av krigsmateriel. Detta är inga enkla frågor. Vad jag påstår är att det system som Ny demokrati förordar ofelbart leder till att vi får en helt okontrollerad vapenexport från Sverige. Den enda hållbara linjen på sikt är att Sverige avstår från att delta i den handeln, menar jag. Det kommer självfallet att medföra uppoffringar och kostnader för Sverige. Från Vänsterpartiets sida är vi beredda att ta de uppoffringarna och kostnaderna, i form av samhälleligt stöd för omställning av svensk vapenindustri och naturligtvis också högre kostnader för att utveckla och tillverka de vapen vi bedömer att vi behöver för svenskt försvar. Jag utgår från att Robert Jousma håller med mig om att syftet med er politik och era förslag på detta område är att i praktiken göra svensk vapenhandel fri.
Herr talman! Så är faktiskt inte fallet, herr Jennehag. Hade jag velat det, hade jag inte tvekat en sekund att ställa mig framme i talarstolen och säga det. Jag står för mina åsikter. Jag säger dem öppet, oavsett om jag får på pälsen eller ej för det. Hade jag velat det, hade jag naturligtvis inte gått omvägen runt de tre krångliga punkterna. Det är jobbigt att skriva motioner, och människan är född lat, så ock jag. Jag kan säga öppet och ärligt att Indonesien är ett gränsfall. Det är mycket bråk i Indonesien. Jag känner Jan Jennehag som en förnuftig människa. Jag respekterar hans åsikter, även om jag inte på något sätt vill hålla med honom i detta fall. Jag förstår inte hur man kan tolka det som att jag och Ny demokrati skulle vilja ha ett i det närmaste anarkistiskt system för export av vapen från Sverige. Jag tycker att vårt förslag bygger på ett balanserat samspel mellan försvarsindustri och en myndighet, som man har som bollplank. Det bygger på större och enklare frihet att under ansvar exportera vapen. Vi har en av världens bästa försvarsindustrier. Den skall vi på alla sätt -- utom de kriminella, naturligtvis, som innebär brott mot folkrätten -- se till att behålla.
Herr talman! Jag återkommer till Robert Jousmas anförande, och det som han också tar upp i sin replik. Han säger att svensk vapenindustri skall ges sådana möjligheter att den fortfarande kommer att vara en viktig del i svensk industri och svensk export. Jag menar att vi inte kan ha ett sådant system. Svensk vapenindustri skall syssla med andra saker och blir då definitionsmässigt inte längre en vapenindustri. Den kompetens och den tekniska skicklighet som finns, och de forskningsinsatser som utförs i den delen av svensk industri skall riktas mot andra sektorer. Jag är övertygad om att vi kommer i ett läge där vi behöver den kompetensen. Jag ser ingen risk för att Sverige i en framtid kommer att få överskott av kvalificerade tekniker som har blivit arbetslösa på grund av vår politik vad gäller vapenexport. Jag återkommer till de tre punkterna. Jag tycker att det som Robert Jousma har sagt är utomordentligt klarläggande. Vi skall inte exportera till krigförande länder. Det blir ett fåtal länder som är krigförande, enligt Robert Jousmas definition. Det är på inget vis ett hinder för att svenska vapen sprids över världen till områden där väpnade konflikter pågår. Det finns oerhört många väldokumenterade exempel på att svenska vapen används i länder till vilka vi har tillåtit export, där man grovt förbryter sig mot mänskliga rättigheter.

Herr talman! Det vore naturligtvis mycket bättre om vi levde i en fredlig värld och om vi inte behövde ha något militärt försvar. Men som vi vet är verkligheten inte sådan. Det är ett beklagligt faktum att vi måste vara beredda att försvara oss. Vi behöver ett militärt försvar. I och med att vi behöver ett militärt försvar behöver vi också vapen till det. Vår ambition är att vi skall tillverka så mycket som möjligt av de vapnen själva, för att inte vara beroende av utlandet för vår vapenförsörjning. Därför vill vi ha en vapenindustri i Sverige. Samtidigt är det helt klart att vi inte själva kan tillverka alla vapen och vapendelar som vi behöver. Vi behöver också importera från utlandet. Nu kommer den intressanta frågan. Vi anser att vi behöver ett militärt försvar och vapen och krigsmateriel till det. Vi har själva en försvarsindustri. Skall vi då exportera till andra länder? Personligen tycker jag att det vore höjden av hyckleri att hävda att vi skall ha rätt att ha ett försvar, att ha krigsmateriel och t.o.m. rätt att köpa krigsmateriel från andra länder, men av moraliska skäl kan vi inte själva sälja till andra länder. Det är dubbelmoral. Vi måste givetvis vara beredda att från vår krigsmaterielindustri sälja produkter till andra länder som håller sig med ett försvar av samma skäl och på samma grunder som vi själva. Däremot är det viktigt att vi har begränsningar av exporten, så att inte svensk vapen och krigsmaterielexport bidrar till att underblåsa konflikter i andra delar av världen, stödja aggressiva regimer eller regimer som utövar förtryck mot mänskliga rättigheter. Det är därför vi har det regelsystem som vi har. Den lagstiftningsteknik som använts då man skapat detta regelsystem förbryllar tydligen Ny demokrati en del. Det kanske beror på ovana vid hur lagstiftning sker. Man har här valt tekniken med ett generellt förbud och möjligheter till undantag från förbudet. Detta är ingen ovanlig teknik. Den finns på många områden. Det är alltså ett generellt förbud och dispensmöjligheter. Det är ingen dubbelmoral. Det innebär, klart och tydligt, att man inte får göra en viss sak om man inte har fått särskilt tillstånd till det. Det gäller också t.ex. privat vapeninnehav i Sverige. Man får inte ha privata vapen i Sverige om man inte har licens, som alltså innebär ett undantag från det generella förbudet. Det finns också på många andra områden. Det är inte som Robert Jousma säger, att man bryter mot förbudet. Han man fått ett tillstånd, är man undantagen från förbudet. Det är ett naturligt och normalt sätt att stifta lagar på. Det vållar nog inte bekymmer för några andra än nydemokraterna. Det finns en logik i att ha det regelsystem vi har. Sedan kan man alltid diskutera enskilda länder. Det gör vi också i detta utskottsbetänkande. Riksdagen är inte det organ som tar ställning till enskilda tillståndsärenden. Det är regeringen som gör det, efter hörande av den särskilda nämnden och i vissa fall också av utrikesnämnden. Vi betonar dock vikten av att man håller sig till det regelsystem vi har för att se till att svensk krigsmaterielexport inte missbrukas, att vi inte bidrar till att underblåsa konflikter, stödja regimer som utövar förtryck mot mänskliga rättigheter eller regimer som för en aggressiv politik. Ett problem vi uppehåller oss vid mycket är Indonesien. Det råder tydligen enighet även mellan extremerna här i kammaren, Ny demokrati och vänstern, om att det finns skäl till betänkligheter när det gäller Indonesien. Det framgår också av utskottets betänkande att vi ser dessa betänkligheter. Vi betonar att regeringen i bedömningar när det gäller Indonesien skall väga in det uttalande som Europarådets parlamentarikerförsamling har gjort om stopp för vapenexport till Indonesien. Vi utesluter inte heller möjligheten att driva kravet på ett vapenembargo i FN, om det skulle visa sig finnas framgångsmöjligheter. Det måste naturligtvis vara regeringen som gör bedömningen om detta är en framkomlig väg. Våra betänkligheter har utan tvivel stärkts efter de rapporter vi har fått av de riksdagsledamöter som nyligen har besökt Herr talman! Det finns naturligtvis också sysselsättningsmässiga aspekter på frågan om vår vapenindustris framtid. Men det får inte vara så att vi har en vapenindustri framför allt av ekonomiska skäl, utan syftet med att ha en inhemsk vapenindustri är att minska vårt beroende av utlandet för krigsmaterielförsörjning och därmed stärka den svenska alliansfria politiken. Därför kan vi naturligtvis inte stödja Ny demokratis tankar om att man skulle ha en krigsmaterielproduktion enbart riktad mot export. Det finns inga som helst svenska säkerhetspolitiska intressen som talar för en sådan krigsmaterielproduktion, och det finns ingen anledning att bygga upp ett svenskt ekonomiskt beroende av en sådan export. Därför bör vi vidhålla den grund som vi har för vår krigsmaterielproduktion, att den i första hand skall tillgodose svenska säkerhetspolitiska och försvarspolitiska intressen. Herr talman! Jag vill med det yrka bifall till utrikesutskottets hemställan i alla dess delar.

Herr talman! Jag kan tala om för Pär Granstedt att jag är väl medveten om att sådana grejer som han nämnde förekommer i svensk lagstiftning, att man i princip har ett motsatsförhållande. Men jag kan för mitt liv inte bli övertygad om varför man skulle ha det, varför det skulle vara bättre än ett generellt tillstånd för vapenexport, med vissa undantag. Varför skall man ha detta motsatsförhållande? Det här handlar, tycker jag personligen, om moral och etik. Det är exemplet med pappan och pojken och äpplet ungefär. Jag håller med Pär Granstedt om att vi inte skall ha en vapenindustri i Sverige som är helt inriktad på export. Men vi måste ge vår vapenindustri chans att upprätthålla sådan volym och sådan bredd i kunnandet att den kan serva svensk försvarsmakt. Det får man endast genom att se till att den kan exportera under vettiga förhållanden. Den svenska försvarsmakten, som är i ett krympande skede i dag och med all säkerhet kommer att krympa mera, kommer i framtiden att vara än mer beroende av att det finns en bred teknologi inom de flesta områden här i landet. Vi kan återigen, som 1939--1940, bli drabbade av en avspärrning. Då är det svårt att importera.
Herr talman! Det är ju så här i livet att det många gånger är omöjligt att ha ett förbud som är fullständigt hundraprocentigt och heltäckande eller att ha en tillåtlighet som är fullständigt hundraprocentig och heltäckande. Många gånger får vi acceptera att har man ett förbud måste det kunna göras undantag från förbudet eller har man en tillåtlighet måste man också i vissa fall kunna göra undantag från tillåtligheten. Jag tolkar Robert Jousma så här: Om man väljer lagstiftningstekniken att införa ett förbud men med möjlighet till undantag från det förbudet, då är det moraliskt och etiskt förkastligt. Om man däremot skulle ha tillåtlighet och sedan göra undantag från tillåtligheten i enskilda fall, är det plötsligt moraliskt och etiskt helt okej. Det är, tycker jag, en litet anmärkningsvärd linje. Varför är det moraliskt förkastligt att göra undantag från ett förbud men moraliskt i sin ordning att göra undantag från en generell tillåtlighet? Det är ju samma typ av teknik, bara spegelvänd. Men det här är tydligen något slags moral och etik som är speciell för Ny demokrati, och det må vara er frihet att ha det. Sedan är det naturligtvis så att det faktum att vi har en export gör det möjligt att upprätthålla en kompetens inom vår industri som kanske inte skulle klara sig om man bara hade den svenska marknaden att vända sig till. Jag håller med om det. Men därifrån till att gå till ett system där vår industri utvecklar vapensystem som inte är efterfrågade i Sverige utan enbart inriktade på export, är ju ett väldigt stort steg. Det innebär att man utvecklar en kompetens som vi egentligen inte har något speciellt behov av ur svensk synvinkel. På vad sätt det skulle vara en tillgång för svensk beredskap, har jag litet svårare att förstå. Jag tror att det är viktigt, som jag sade tidigare, att vi bibehåller linjen att den svenska vapenindustrin och krigsmaterielindustrin i första hand skall vara inriktad på att tillgodose svenska behov. Men när man har utvecklat vapen för svenska behov, skall man också -- under vissa bestämda förutsättningar -- kunna exportera sådan krigsmateriel.
Herr talman! Jag förstår vart Pär Granstedt vill komma. Men om nu denna lagstiftning, som Pär Granstedt så livligt åberopar, är så förträfflig, varför använder man inte den metodiken på andra områden? Varför har man inte förbud mot bilåkning och medger undantag? Varför har man inte förbud mot skolmåltider och medger undantag? Jag förstår inte, Pär Granstedt, vad pointen är med att ha en massa förbud i onödan. Det är detta jag vänder mig mot. Jag vill inte ha anarki, men jag vill ha klara enkla spelregler. Så enkelt är det. Vi skall inte upprätthålla vissa sektorer och nischer inom försvarsindustrin som vi egentligen inte behöver, säger Pär Granstedt. Nej, men jag tror faktiskt inte att försvarsindustrin har så gott om likvida medel att man håller på med någonting för sitt eget nöjes skull, saker och ting som inte Sverige eller utlandet behöver.
Herr talman! Det finns en viss skillnad mellan bilåkning och export av vapen som Ny demokrati kanske kan observera. Det krävs inte tillstånd av regeringen varje gång man skall sätta sig i en bil och köra. Däremot krävs det tillstånd av regeringen varje gång man skall exportera vapen. Därför har vi en regel som säger att man inte får exportera vapen, om man inte har fått det tillståndet. Men man får köra bil även om man inte har fått regeringens tillstånd varje gång att köra bil. Det är skillnaden.
Herr talman! Pär Granstedt är en god representant för majoritetsuppfattningen. Svensk politik har inneburit att vi vill gynna svensk försvarsindustri. I de fall de intressena kommer i konflikt med andra, har tendensen varit att svensk försvarsmaterielindustris intressen har satts före. Det är ingen slump att vi har diskuterat Indonesien i dag. Indonesien är, tycker jag, ett mycket intressant testfall. Om man tittar på majoritetsuppfattningen återigen, så konstaterar utskottet att utförseln av krigsmateriel till Indonesien har skett i enlighet med gällande regler. Då tycker jag att det är fel på reglerna. Det är alldeles uppenbart att det pågår väpnad konflikt, att det pågår brott mot mänskliga rättigheter i Indonesien. Räcker inte regelverket till för att konstatera att Indonesien därmed är uteslutet för export, då bör vi ändra på reglerna. Det som utskottet kommer till är att Indonesien motiverar fortsatt svensk och internationell uppmärksamhet. Ja, det är verkligen inte överord. Frågan är då vilka händelser i Indonesien som skulle motivera att man verkligen sätter ett stopp. Det är inte bara Vänsterpartiet som tycker detta, utan Europarådets parlamentariska församling har i flera resolutioner kommenterat frågan om vapenembargo mot Indonesien. Jag menar att regelverket i dag är för grovmaskigt. För vår del är det ett steg på vägen att göra det finmaskigare, ett steg på vägen mot ett system där Sverige inte deltar i den internationella vapenhandeln. Jag konstaterar att majoriteten tycker att det är viktigare med en svensk krigsmaterielindustri än att hävda principerna om mänskliga rättigheter.
Herr talman! Det är stimulerande att först diskutera med Robert Jousma och sedan med Jan Jennehag. Det ger onekligen olika aspekter på tillvaron. Jan Jennehag anser att svensk försvarsindustris intressen alltid går före när de kommer i konflikt med andra principer. Det anser uppenbarligen inte Robert Jousma -- det tror jag att vi kan vara ense om. Det är naturligtvis inte så, för då skulle vi inte ha begränsningar för vapenexport. Då skulle vi ha den fria vapenexport som Ny demokrati i stor utsträckning önskar sig. Nu har vi inte det. Vi har väldigt många restriktioner som gör att man inte kan exportera på det sätt man skulle önska. Det uppstår naturligtvis alltid gränsfall och besvärliga avvägningsfrågor. Vi har konstaterat att exporten till Indonesien har skett enligt gällande regler. Jan Jennehag tycker att reglerna bör ändras. Faktum är att det har skett. Det är viktigt att komma ihåg att kriteriet om de mänskliga rättigheterna enligt tidigare regler innebar att man inte fick exportera vapen som skulle kunna användas vid förtryck av mänskliga rättigheter. Enligt den nya lagstiftningen får man inte exportera vapen till länder där det förekommer grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Enligt min bedömning finns det i dag, då den nya lagstiftningen gäller, starkare skäl att säga nej till vapenexport till Indonesien än vad det fanns då den gamla lagstiftningen gällde. Exporten har såvitt jag vet skett enligt den gamla lagstiftningen. Utskottsmajoriteten gör dessutom i betänkandet ytterligare markeringar om att man skall ta hänsyn till vad som har sagts av Europarådets parlamentariska församling och att man också på annat sätt noga skall följa utvecklingen i Jag tror alltså att det finns skäl för regeringen att mot bakgrund av den lagstiftning vi har i dag noga överväga om det verkligen kommer att vara möjligt att exportera vapen till Indonesien i framtiden.
Herr talman! Det Pär Granstedt sade sist ger ett visst hopp om Centerns agerande framöver. Det kanske till och med blir så att svensk krigsmaterielexport till Indonesien förbjuds, om jag förstår Pär Granstedt rätt. Vad tycker Pär Granstedt fordras ytterligare för att förbjuda krigsmaterielexport? Vad behöver vi mer för bevis vad gäller Indonesien? Jag tycker att vi kan hålla oss till exemplet Indonesien, för det är ett enligt mitt sätt att se det fullkomligt klart fall. Utskottsmajoriteten gör en annan bedömning. Var går då gränsen? Indonesien är ju enligt Pär Granstedt ett gränsfall. Vilka ytterligare övergrepp behöver man göra i Indonesien för att vi definitivt skall säga nej? Vad krävs för att vi skall säga att det inte går längre, att det inte är ett gränsfall och att det har trillat över kanten?
Herr talman! Det är ju inte Sveriges riksdag som ger tillstånd till vapenexport. Det görs av regeringen i en särskild procedur. Det är alltså inte vi som bestämmer tillåtligheten av export till det ena eller andra landet, men vi bestämmer reglerna. Vi stiftar lagarna. Sedan har vi tillsyn över hur de tillämpas. Den nya lagstiftning som riksdagen beslutade om för cirka ett år sedan är på denna punkt enligt min uppfattning mer långtgående än den gamla lagstiftningen. Det bör som jag ser det kunna ge anledning till en ny syn på möjligheterna att exportera till Indonesien. Men det är alltså regeringen och inte riksdagen som skall ta ställning till detta.

Herr talman! Det är inte med mera vapen som man främjar fred och avspänning i världen. Därför kunde jag inte stödja det förslag om att förändra den svenska lagen om utförsel av krigsmateriel som riksdagen hade att ta ställning till för ungefär ett år sedan. Den innebar i sig en liberalisering av vapenexporten. Det kunde vi klart se på reaktionerna från försvarsindustrin, där man var mycket tillfredställd över förslaget. Bofors har sedan dess uttalat att företaget har ambitionen att bli den ledande vapenexportören i Europa. Frågan om i vilken mån vi skall samarbeta med andra länder är intressant. Det finns ett avsnitt i utskottsbetänkandet som tar upp den frågan. Jag tycker dock att avsnittet är alldeles för knapphändigt, eftersom frågorna om hur och med vilka vi skall samarbeta och vad det får för konsekvenser framöver har så stor betydelse. Det står i betänkandet att avtal med utländsk part om gemensam utveckling eller tillverkning av krigsmateriel alltid skall utgå från de av riksdagen fastlagda grundläggande kriterierna. I vilken utsträckning vi kommer att kunna hävda våra kriterier beror på hur stor del av produkten som kan anses vara svensk. Om det andra landet bidrar med över 50 % kommer vi inte att kunna hävda kriterierna. Det är så vi kommer att tappa mark, och det är så vi inte kommer att kunna hävda vår önskan om en restriktiv vapenexport. Det är framför allt det jag har vänt mig emot. Utskottet tar i betänkandet upp frågan om ett utökat försvarsindustriellt samarbete inom Norden. Jag ville att man också skulle ta upp frågan om ett sådant samarbete inom Europa. Jag hade en debatt med försvarsministern för något år sedan om i vilken mån Sverige skall ingå i IEPG, vilket är en programgrupp bestående av europeiska Natostater med syfte att utveckla, producera och sälja krigsmateriel. Det framgick i denna debatt med Anders Björck att Sverige redan hade ansökt om medlemskap i gruppen, trots att vi fortfarande påstår oss vara alliansfria. Det är viktigt att denna fråga lyfts fram. Utskottet borde ha lyft fram den. Det har tidigare stått i försvarsutskottets betänkanden att man från svensk sida bör överväga att ingå i gruppen eller att ha ett nära samarbeta med den. Det står ingenting i utrikesutskottets betänkande om detta. Jag kanske kan få en redovisning från utskottets företrädare på den punkten. Det skulle vara bra om det gjordes vissa klarlägganden. Vi vet ju inte hur vi framöver skall kunna hävda de svenska riktlinjerna. Pär Granstedt har tidigare haft inställningen att Sverige inte borde ingå i VUU utan vi snarast borde söka oss till ett nordiskt samarbete. Om vi går med i IEPG kommer vi med i detta västeuropeiska samarbete den vägen. Det vore intressant att höra hur Pär Granstedt ser på denna fråga. Min motion handlar just om Indonesien, och den har varit föremål för debatt. Det var intressant att konstatera att man även i Ny demokrati tycker att Indonesien utgör att gränsfall när det gäller vapenexport. Jag har varit i Östtimor och Indonesien efter det att jag väckte motionen i januari. Jag kan konstatera att förtrycket är totalt i Östtimor. Det gäller även Atjeh och Västpapua. Där begås dagligen brott mot de mänskliga rättigheterna. Jag tycker att det är självklart att vi inte skall exportera nya vapensystem dit. Jag föreslår dessutom ett vapenembargo. Vi behöver inte gå till FN för att få ett sådant till stånd; vi kan, om vi så tycker, införa det själva. När det gäller Jugoslavien införde vi ett vapenembargo innan FN beslutade om det. Det var bra i sig. Jag tycker att vi kunde gå den vägen även när det gäller Indonesien. Vi kunde när vi var i Indonesien konstatera att man där var mycket irriterad över att USA nu funderar över att inta en mer strikt hållning när det gäller vapenexporten på grund av de brott mot de mänskliga rättigheterna som begås. Jag blev därför mycket förvånad när jag kom hem och fick höra att Sverige i stället är på väg åt andra hållet och utökar exporten. Om Sverige börjar exportera nya vapenslag, t.ex. bandvagnar och ubåtar, har vi gjort en kursändring. Jag tycker att detta går stick i stäv med vad som gäller enligt de regler vi har. Det är heller inte i överenstämmelse med den bedömning man gör i USA, utan det är precis tvärtom. Sedan kan jag inte låta bli att reagera på att Ny demokrati jämför att smuggla vapen med att palla äpplen. Det finns en viss skillnad mellan de sakerna.
Herr talman! Jag vill ta upp frågan om samarbete när det gäller vapenutveckling. För Sverige som ett litet land och för svensk vapenindustri som är relativt liten är det viktigt att kunna samarbeta med andra länder. Alternativet är att tvingas avstå från egen vapenutveckling på vissa områden och i stället köpa från andra länder. Vi är därmed beroende av deras vapenutveckling. Det är då bättre om vi själva kan vara med, delta aktivt och få en svensk profil på detta. Export av vapen från sådana projekt bör bygga på våra kriterier. Det innebär att man helt enkelt får bedöma de samarbetspartner man får och vilka kriterier dessa tillämpar. Allt fler länder i Europa har börjat tillämpa ungefär samma kriterier som Sverige för vapenexport. Det gör att samarbetsmöjligheterna ökar. När det sedan gäller IEPG och WEU är det alldeles riktigt att jag anser att Sverige inte bör gå med i WEU. Anledning till detta är att WEU innehåller en ömsesidig försvarsklausul, dvs. att WEU därmed är en militärallians. Man måste ingripa till varandras försvar, och det går inte att förena med vår alliansfrihet. Detta innebär inte att vi skulle vara förhindrade att delta i andra typer av samarbetsprojekt, t.ex. på vapenutvecklingsområdet, och att vi därmed ikläder oss några alliansförpliktelser. Mitt motstånd mot ett svenskt medlemskap i WEU innebär inte att jag anser det omöjligt för oss att samarbeta med WEU-länder eller med ett WEU-anknutet organ i frågor om utveckling av vapenteknologi. Det är som jag ser det fullt förenligt med vår politik.
Herr talman! Pär Granstedt säger att Sverige är ett litet land och att vi tvingas till samarbete. Jag noterade att Pär Granstedt sade i sitt anförande att vår policy skulle vara ett oberoende av utlandet och att vi därför måste ha en försvarsindustri. Detta är omöjligt. I och med att det i allt större utsträckning sker samarbeten försvinner ju oberoendet. Vi blir beroende av en mängd andra stater för att kunna producera vapen och för att kunna få de vapen som vi själva behöver. Här är det en glidning i Pär Jag glömde att i mitt första inlägg säga att jag tyckte det var positivt att Pär Granstedt sade att det finns mycket stora tveksamheter när det gäller vapenexporten till Indonesien. Utskottsbetänkandets skrivning stödjer inte riktigt den tidigare linje som hävdats av Ulf Dinkelspiel, där han menat att läget är bättre i Indonesien och att man kan tänka sig att öppna mer för vapenexport. Det är positivt att detta nämns i denna debatt. När det sedan gäller resonemanget kring IEPG och WEU är det litet märkligt att man kan tänka sig att ingå i ett samarbete i en grupp som faktiskt tillhör ett organ som WEU. IEPG är ju en del av detta. Det blir litet knepigt att man tar avstånd från WEU men är beredd att gå in i ett samarbete med en programgrupp som är en del av denna union. När det gäller samarbetspartner vet jag inte om Frankrike har ändrat sin politik. Men det har hitintills inte visats att man har haft några restriktioner. Man har från Frankrikes sida varit ganska skrupellös när man har exporterat vapen. Jag tycker inte att Sverige bör gå den vägen.
Herr talman! När det gäller Sveriges oberoende är det viktigt att komma ihåg vad detta oberoende handlar om. Det handlar först och främst om att vi i Sverige får vapensystem som är anpassade till svenska förhållanden. Det kan de vara även om de innehåller utländska komponenter eller delvis innehåller teknik som har utvecklats i samverkan med andra länder. Själva vapensystemen utgår alltså från svenska förhållanden och är inte del i något annat vapensystem. Det är därför mycket bra att t.ex. ha JAS snarare än att ha amerikanska F16-plan, vilka är anpassade till NATO-förhållanden. Det är en del av oberoendet. Det har stor betydelse för trovärdigheten i vår alliansfrihet. Den andra delen av oberoendet är att vi skall ha en trygg försörjning av vapen även i en konfliktsituation där vissa länder inte skulle kunna tänkas vara beredda att leverera. Det kan vi också upprätthålla med svensk vapenindustri även om vi utnyttjar oss av teknik som utvecklats i samarbete med andra länder eller komponenter som vi har fått från andra länder. Det förutsätter att vi lagrar sådana komponenter så att vi står rustade i händelse av en konfliktsituation. Det finns ingen motsättning mellan vårt önskemål om att ha en oberoende tillförsel av krigsmatriel tryggad genom svensk vapenindustri och samarbete med andra länder när det gäller utveckling av vapenteknologi och t.o.m. i fråga om komponenter. Jag vet inte om Ingela Mårtensson menar att WEU på något sätt skulle vara smittsamt. Det är viktigt att komma ihåg varför Sverige inte vill bli medlem i WEU, eller i varje fall varför jag anser att Sverige inte bör bli medlem. Ett medlemskap leder till alliansförpliktelser och är följaktligen oförenlig med alliansfrihet. Men samarbetet med WEU på detta och andra områden leder inte till alliansförpliktelser och är följaktligen inte oförenligt med alliansfriheten. Det är detta som är själva poängen, dvs. att slippa ikläda sig alliansförpliktelser. Vi kan alltså mycket väl delta i ett teknologiskt samarbete med WEU eller med ett WEU-anknutet organ. Det leder inte till några alliansförpliktelser, och det strider således inte mot alliansfriheten. Vi kan ha ett teknologiskt samarbete med USA, men Sverige blir av det skälet inte delstat i USA eller förpliktigat att stödja USA i en konflikt. Samma sak gäller samarbete med Ryssland. Det skulle inte göra oss till en del av Ryssland eller förpliktiga Sverige att stödja Ryssland militärt. Det gäller att veta vad vi kan göra och vad vi inte kan göra. Det vi inte kan göra är att ikläda oss alliansförpliktelser.
Herr talman! Denna programgrupp består av europeiska NATO-stater, och de är ju allierade. Om Sverige går med i en sådan programgrupp går vi in i en allians. Jag tycker inte att vi kan hävda att vi är alliansfria om vi går in i ett samarbete i en programgrupp bestående av allierade stater. Det väckte viss häpnad att en neutral stat -- eller alliansfri, som Sverige numera skall vara -- söker medlemskap i en sådan klar allians. Att producera, utveckla och sälja vapen innebär också ett säkerhetspolitiskt samarbete, eftersom produktion av vapen ingår i en säkerhetspolitik. Jag kan inte inse annat än att detta leder till att vi blir indragna i en allians. Det är därför viktigt att diskutera om vi tycker att det är bra. Jag hade velat att utskottet redogjort för detta i betänkandet och tagit upp frågan om det europeiska samarbetet. Som jag ser det är det mycket viktigare än det som står där nu om det nordiska samarbetet. Detta är något nytt som man ikläder sig. Jag skulle gärna vilja ha ett klargörande på den punkten.

Herr talman! Jag skall begränsa mitt inlägg till att beröra frågan om krigsmaterielexport till Indonesien, som berörs utförligt i utskottsutlåtandet. I utlåtandet sägs det att man skall väga in rekommendationer från Europarådet i sina bedömningar.

Europarådets uttalande utmynnade också i en rekommendation till medlemsländerna om ett vapenembargo. Jag konstaterar i dag också att Pär Granstedt har sagt att ett sådant kan komma i fråga.

Detta utlåtande från utrikesutskottet vill jag tolka som en varning till regeringen att noggrant pröva de invändningar som finns. Jag vill för egen del säga, att som läget är i dag kan en vapenexport av nytt materiel och nya system inte komma i fråga. Indonesien är allvarliga och omfattande. Med hänsyn till vad Pär Granstedt har sagt om hur han tolkar de regler som finns på området kan slutsatsen inte bli annan än den jag drar. Det är viktigt att framhålla att regeringen är skyldig att göra en strikt tillämpning av de regler vi har. Det är därför betänkligt att dessa uttalanden har gjorts från regeringen. Efter detta utskottsutlåtande får man ha den förhoppningen att regeringen kommer att ändra uppfattning på den här punkten. Vi kommer i dag att möta en förkämpe för mänskliga rättigheter från Indonesien, nämligen Hadjiprinsen. Han kommer förvisso -- jag har träffat honom i Indonesien -- att kunna berätta och ge alla nödiga detaljer om hur situationen är i Indonesien, vilket ytterligare bör markera vikten av ett negativt svenskt ställningstagande. Jag vill i detta sammanhang också hänvisa till en socialdemokratisk motion som väcktes i januari 1992 där synpunkter av det slag som jag framför här i dag kom till uttryck. Det framförs i detta utskottsutlåtande förhoppningar om att de förhandlingar som FN:s generalsekreterare Boutros Boutros Ghali har initierat kan ge resultat. Det finns här all anledning att säga ifrån. Det räcker inte med att det förekommer diskussioner mellan Indonesiens och Sverige bör agera för att det östtimoresiska folket skall bli representerat vid dessa förhandlingar. Det är inte troligt att man kan nå framgångar utan att de som verkligen berörs är med. Det finns därför anledning att ta svenskt initiativ. Det finns också anledning att inte göra något avsteg när det gäller att utsätta Indonesien för press fram till dess att det har blivit en fredlig lösning av konflikten. Man måste utsätta Indonesien för sanktioner i form av ett vapenembargo i syfte att uppnå en lösning.

Herr talman! Det kalla krigets slut har förändrat förutsättningarna för den internationella politiken långt utanför Europa. Konflikten i Mellersta Östern har i grunden haft ett annat innehåll än det kalla krigets motsättning mellan demokratierna i väst och de kommunistiska diktaturerna i öst. Däremot påverkades också konflikten mellan Israel, arabstaterna och palestinaaraberna av det kalla kriget. Sovjetunionen, som har varit en av tillskyndarna till Israels tillkomst, valde efter hand att i stället backa upp Israels fiender i syfte att få det inflytande i regionen som man inte kunde vinna på annat sätt. USA:s uppslutning bakom Israel betingades av en för demokratierna naturlig önskan att efter andra världskriget stödja den judiska strävan efter ett tryggt hemland, men den innebar aldrig att försöken att också uppnå och behålla goda relationer med olika arabstater uppgavs. Det var ju med amerikansk medling som man fick det första stora fredsgenombrottet i regionen, nämligen Camp David-avtalet mellan Israel och Egypten som kunde undertecknas 1979. Som alla vet dröjde det länge innan nya viktiga steg i fredsprocessen kunde tas. En av orsakerna var utan tvivel den helt låsta attityd gentemot palestiniernas anspråk som intogs av den israeliska högerregeringen. Tillkomsten av den nya israeliska koalitionsregeringen med ledamöter från bl.a. arbetarpartiet och liberala krafter inom fredsalliansen Meretz har inneburit att förutsättningarna för en fortsatt fredsprocess kraftigt har förbättrats. Samtidigt har det palestinska upproret på de ockuperade områdena, intifadan, allt tydligare år från år demonstrerat det ohållbara i fortsatt israelisk ockupation av Men det finns också inslag i omvärldens sätt att förhålla sig till konflikten som på ett oacceptabelt sätt har försvårat en mer konstruktiv israelisk attityd. Dit hör naturligtvis först och främst den beryktade FN-resolution från 1975 där en majoritet av diktaturstater i världsorganisationen likställde strävan efter ett judiskt nationalhem, sionismen, med rasism. Det är en kränkning utan like av en av Denna resolution återkallades först 1991. Det var dess värre också vanligt i andra sammanhang att den helt nödvändiga distinktionen, rågången, mellan kritik mot Israels ockupationspolitik efter 1967 och ifrågasättande av landets rätt att över huvud taget existera inte upprätthölls. Sedan 1991 har också förutsättningarna för en konstruktiv palestinsk förhandlingsinsats väsentligt förbättrats. Den avgörande faktorn har varit den i och för sig givetvis inte avsedda effekten av PLO:s stöd till Saddam Hussein under Kuwaitkriget. PLO:s ställning i arabvärlden försvagades därmed både politiskt och ekonomiskt. Samtidigt riskerade initiativet gentemot palestinierna på de ockuperade områdena att gå över från PLO till fundamentalistiska och extremistiska grupper. Bl.a. den norska medlingen, som byggde på att man vinnlade sig om förtroende från båda parter, kunde som vi vet nyligen föra samman Israel och PLO till en gemensam ansträngning för att äntligen bryta dödläget. Det genombrott som nu har skett i förhandlingarna ställer många av de etablerade föreställningarna om konflikten på huvudet. I stället för att Israel och ytterligare några arabstater, utöver Egypten, skulle göra upp med varandra som ett steg på väg mot en lösning av den palestinska frågan har Israel och PLO nått en första uppgörelse på egen hand. Länder som Jordanien och Syrien får välja mellan att ansluta sig i efterhand eller att ställa sig vid sidan. Jag tror att denna utveckling är betydelsefull eftersom initiativet läggs på den arabiska sidan just där det naturligen hör hemma, hos de berörda palestinierna själva. De arabiska grannstaternas faktiska solidaritet med palestinierna har ju genom åren ofta mest varit en fråga om retorik -- en ganska ihålig sådan. Nu undanröjs ett av huvudproblemen i konflikten genom att PLO, följt av olika arabstater, precis som Egypten tidigare, erkänner Israel. På motsvarande sätt erkänner Israel palestiniernas nationella strävanden. Något slutresultat kan naturligtvis inte förestavas utifrån, men för mig förefaller det naturligt och önskvärt att det så småningom kan bildas en palestinsk stat vid sidan av Israel i nära samarbete både med Israel och med andra stater i området. Den svåra frågan om Jerusalems ställning kan inte vara omöjlig att lösa så att staden kan fungera som huvudstad för båda staterna och samtidigt vara en enad stad utan taggtråd och gränshinder. Det är också nödvändigt att finna lösningar som gör det möjligt för palestinska flyktingar i Jordanien, Syrien och Libanon att återvända. Parternas beslutsamhet att gå vidare med fredsprocessen kan inte ifrågasättas. Men vi måste naturligtvis räkna med försök från extrema gruppers sida att med terror och attentat torpedera den fortsatta utvecklingen. Omvärlden kan bidra till en framgångsrik fortsättning, bl.a. genom generöst ekonomiskt stöd för att få i gång en fungerande ekonomi och bygga upp en fungerande infrastruktur i Gaza och på Västbanken. Den israeliska politiken på de ännu ockuperade områdena måste också tydligt syfta till att skapa det förtroende för fredsprocessen som är nödvändigt bland invånarna där. På samma sätt måste PLO effektivt ta kontroll över de områden som Israel utrymmer och garantera att ordnade och för alla parter säkra förhållanden upprättas. De lokalval som nyligen genomfördes i Israel kan uppfattas som ett bakslag för fredssträvandena. Insatta bedömare förklarar dock valresultaten snarare med att det just finns lokala stridsfrågor. Om man skall tro de opinionsmätningar som har blivit kända är stödet för fredsprocessen stort och växande både bland den israeliska allmänheten och bland palestinierna. Detta hindrar givetvis inte att risken är stor att de personer som genom lokalvalen kommer till makten i stora israeliska städer kan sätta käppar i hjulet för fredsprocessen. Ett positivt tecken är valet i Jordanien häromdagen, där motståndarna till fredsavtalet förlorade mark. Detta underlättar Jordaniens anslutning till uppgörelsen mellan Israel och PLO. Herr talman! De motioner som utrikesutskottet behandlar i dagens betänkande väcktes i våras, innan höstens genombrott ägde rum. Jag utgår från att motionärerna har samma grundsyn som utrikesutskottet redovisar när det gäller den fredsprocess som nu pågår och att kammaren därför i enighet kan bifalla utskottets hemställan.

Herr talman! Inte vågade vi i januari -- när de två socialdemokratiska motionerna som ligger till grund för detta betänkande skrevs -- hoppas att situationen skulle vara så annorlunda tio månader senare. Desto mer glädjande är det att den fredsprocess som i motionsskrivande stund visade total brist på konkreta resultat nio månader senare, den 13 september, resulterade i ett fredsavtal mellan Israel och PLO och fortsatta förhandlingar mellan övriga inblandade i konflikten. Det historiska handslaget för knappt två månader sedan på gräsmattan utanför Vita huset i Washington var emellertid inte slutet på fredsprocessen utan inledningen i en ny fas i densamma. Nu gäller det att genom förhandlingar ge fredsavtalet ett konkret innehåll och att omsätta det i praktisk handling. Det är mycket angeläget att omvärlden nu intensifierar sitt stöd, politiskt och ekonomiskt, så att målet att nå en rättvis och varaktig fred i Mellanöstern bl.a. grundad på FN:s resolutioner 242 och 338 kan uppnås. Herr talman! Det fredsavtal som man nu förhandlar om i Kairo är konstruerat efter ungefär samma modell som Camp David-avtalet. Då, liksom nu, handlade det först om fred. I en andra fas var det fråga om självstyre med tillbakadragande av Israels militära administration av Västbanken och Gaza som efter fem år skulle följas av förhandlingar om de ockuperade områdenas slutliga status. Den andra delen av avtalet blev då aldrig förverkligad. Den här gången har vi alla, naturligtvis tillsammans med parterna, ett ansvar för att det skall gå bättre. Vi socialdemokrater har grundat vårt engagemang på övertygelsen att både israeler och palestinier har rätt till en egen stat och rätt att leva inom säkra och erkända gränser. Det territoriella slutmålet för förhandlingarna måste denna gång hållas levande. Fredsavtalet och förhandlingarna kantas av upptrappat våld iscensatt av grupper som vill störa förhandlingarna och vars mål det är att stoppa fredsprocessen. Uthålligheten i förhandlingarna är därför så viktig den här gången, liksom förmågan på båda sidor att hålla emot de fundamentalistiska krafter som motarbetar fredsprocessen. Fredsprocessen måste växa till sig mycket snabbt i visdom och styrka om fredens fiender på den palestinska och den israeliska sidan inte skall rycka upp denna ännu späda planta. Så skrev Cornelia Freden är ännu en skör planta, men den har ett massivt folkligt stöd. Trots bakslag, mord och våldshandlingar finns det nog denna gång ingen väg tillbaka. För att det skall gå bra behövs som sagt politiskt mod från parterna och politiskt och inte minst ekonomiskt stöd från omvärlden. Avgörande kommer att vara att palestinerna skall ges ekonomiska möjligheter att bygga upp sitt land. Att palestinierna ser förbättringar i sitt dagliga liv i de ockuperade områdena är av central betydelse. Världsbanken har beräknat kostnaderna för nödvändiga infrastrukturåtgärder till 5,5 miljarder US-dollar under de närmaste tio åren. Det gäller kostnader för att förbättra vägar, vatten och avlopp, skolor och annan service. EG, Världsbanken, Saudiarabien m.fl. har redan lovat att hjälpa till ekonomiskt. Det känns mycket bra att Sverige tillsammans med de övriga nordiska länderna var först ut med att erbjuda ekonomiskt stöd. Men det räcker som sagt inte bara med ekonomiskt stöd till fredsprocessen. Stödet till förhandlingarna måste också vara politiskt. När man nu är inne på konkreta förhandlingar är det inte särskilt överraskande att man finner att djävulen finns i detaljerna, som förhandlarna själva uttryckte det. Självfallet kommer frågor om Israels militära tillbakadragande, frigivning av politiska fångar, storleken på en framtida palestinsk polisstyrka, gränsövergångar, vattenresurser, självstyrets yta m.fl. frågor att innebära svårigheter. För närvarande verkar det dock som man har bra flyt i förhandlingarna. Vi hoppas att de i nödvändiga delar skall kunna slutföras som planerat till den 13 Om låsningar skulle uppstå är det viktigt att andra länder, däribland Sverige, är beredda att hjälpa till att medla och jämka. Världen och Mellanösterns folk har inte råd att förlora detta tillfälle. Det är ett unikt tillfälle att uppnå fred och rättvisa. Herr talman! Vi har inga reservationer till det här betänkandet. Låt mig ändock avslutningsvis ta upp några frågor som vi från socialdemokraterna sätter särskilt stort värde på. För det första måste Israels styrkor i södra Libanon dras tillbaka. Israels militära närvaro utgör en kränkning av Libanons suveränitet och av det libanesiska folket. För det andra utgör de mänskliga rättigheterna en oerhört viktig fråga. Sverige har tidigare erbjudit sig att stå värd för en arbetsgrupp om MR-frågor. Det erbjudandet bör kvarstå och aktualiseras på nytt om parterna själva visar intresse för det. Samtidigt välkomnar vi naturligtvis tillsättandet från FN:s sida av en rapportör för mänskliga rättigheter i de ockuperade områdena. Israel har aviserat avsikten att frige 4 000 palestinska politiska fångar. Det är bra. Men fortfarande håller Israel mellan 6 000 och 8 000 palestinier fångna för s.k. intifadabrott. Dessa fångar måste enligt vår mening också friges. Samtidigt måste lägren för de s.k. administrativt frihetsberövade tömmas och stängas. Sverige bör med sin stora erfarenhet av valövervakning också erbjuda sin hjälp i kommande val och bl.a. bidra med valobservatörer. Herr talman! I Sverige har vi, inte minst genom vår förre utrikesminister Sten Andersson, varit djupt involverade i Mellanösternkonflikten. Det är ett engagemang som också har följts upp av vår nuvarande utrikesminister Margaretha af Ugglas. Det är mycket angeläget att det svenska engagemanget fullföljs ända till slutmålet om en rättvis och varaktig fred i Mellanöstern och tills både israeler och palestinier tillåts leva inom säkra och erkända gränser. Herr talman! Den ena av de här två motionerna har Kent Carlsson som första namn. Saknaden efter honom är påtaglig när vi i dag diskuterar Mellanöstern i kammaren. Kent Carlsson skulle ha tyckt om att delta i den här debatten.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

Herr talman! Frågorna om farligt gods och transport av dessa har med åren blivit alltmer angelägna. Det finns självfallet många orsaker till detta. Den största orsaken är nog att alltmer gods av den här typen transporteras på våra lands och sjövägar runt om i landet. En annan orsak är självfallet att godsens typ och karaktär har blivit annorlunda med åren. Farligare och mera komplexa ämnen transporteras nu. Det gör att vi måste ha betydligt bättre beerdskap för att hantera olika typer av olyckor om godset på ett eller annat sätt skulle komma ut i naturen. I huvudsak tänker jag här i dag tala om transport på våra vattenvägar, i första hand på Östersjön. Under ett antal riksmöten har jag tillsammans med kolleger motionerat för att få till stånd bättre skydd i Östersjöområdet om olyckan skulle vara framme. Det gäller transporter av kemikalier, oljor och andra ämnen som i dag faktiskt inte räknas som farligt gods men i själva verket kan vara det. De här motionerna har tidigare i sig inte föranlett någon direkt åtgärd från riksdagens sida. För ett år sedan tyckte jag dock att det var en glädjande framgång när en motion av ungefär samma innebörd som de jag själv har lämnat in vad gäller anmälningsplikt om destination, färdväg osv. bifölls och togs upp i försvarsutskottets betänkande. Man sade att man ville få till stånd sådan anmälningsplikt och att regeringen borde vidta åtgäder, inte minst internationellt, för att få sådana överenskommelser till stånd. Vi tyckte att det här var en mycket bra början. Vi hade hoppats på att det faktiskt skulle hända någonting också -- att det skulle komma en reaktion ifrån regeringskansliet och att man internationellt skulle verka för detta. Men tyvärr har vi inte fått det vi har hoppats på. Jag tycker därför att det är bra att försvarsutskottet i dagens betänkande FöU1 går vidare. Utskottet understryker de beslut som fattades för ungefär ett år sedan. Utskottet vill gå vidare vad gäller hela Östersjön. Jag tycker också att det är väsentligt att försvarsutskottet med kraft understryker vikten av att de ansvariga fackmyndigheterna på området verkligen tar frågorna på allvar. Det gäller inte minst Sjöfartsverket, som i dag har det övergripande ansvaret i denna fråga. Det är också viktigt att understryka att Räddningsverket naturligtvis bör vara med i arbetet. Räddningsverket är den myndighet som borde kunna samordna olika insatser och de olika förutsättningar som skall gälla för transporter av farligt gods. Jag tycker att olyckor på Östersjön alltför ofta påminner oss om de faror som finns. Tidigare har vi diskuterat farligt gods av typen kemikalie och oljetransporter. Men inte minst den senaste olyckan vid Salvorev utanför Gotland där ett fartyg lastat med gödningsmedel gick på grund ger oss en ny dimension. Gödningsämnena i sig är inte klassade som farligt gods. Fosfor och kväve är huvudinnehållet i dessa gödningsämnen. De är normala produkter som används i huvudsak inom lantbruket och läggs på våra åkrar för att vi skall få bättre grödor. Men i de koncentrationer det är fråga om när de släpps ut på ett enda ställe i Östersjön är de onekligen att betrakta som farligt gods. Det går att göra en jämförelse av vad olyckan faktiskt betyder för miljön i Östersjön. Där vill jag understryka att länsstyrelsen på Gotland har tagit ett initiativ. Länsstyrelsen noterar i sina beräkningar att denna last på drygt 1 700 ton konstgödsel motsvarar 383 ton ren fosfor och 187 ton rent kväve. Man noterar vidare att om fosforutsläppet, som det var fråga om i denna fartygsolycka, skall kompenseras, skulle det ta över 300 år med en halvering av motsvarande utsläpp från reningsverket i Visby. Om lantbruket på Gotland lyckas minska läckaget av fosfor från sina 83 000 hektar åker, skulle det ändå ta 40--50 år innan olyckan kompenseras. Det fanns möjligheter att undvika denna katastrof. Det fanns möjligheter att undvika olyckan om viljan bara hade funnits. Nu är jag skarp i min kritik av det som har hänt. Det var bärgningsförsök på gång. Men då lasten inte betraktades formellt och bokstavstroget som farligt gods, avstod Sjöfartsverket från att bärga -- enligt de uppgifter jag har fått. Jag tycker att detta är anmärkningsvärt. Det tyder på att vi måste ta till krafttag i dessa frågor och se till att vi inte bara får ett sektorstänkande utan att vi får ett övergripande samhälleligt tänkande, där inte varje myndighet ser till sin egen roll i detta. Östersjöns miljö och överlevnad betyder så mycket för oss alla. Östersjön betyder mycket för fisket. Den betyder mycket för möjligheter till rekreation och avkoppling. Det betyder oerhört mycket att vi har ett friskt vatten och friska kuster som gör att det går att långsiktigt få en ekologisk balans och ett fungerande ekosystem i Östersjön. Jag tycker att det är bra och positivt att försvarsutskottet har kommit så här långt. Nu uppmanas regeringen att ytterligare ta ett steg på vägen, dvs. att vara än mer pådrivande i internationella sammanhang. Här har vi från svensk sida ett otroligt ansvar. Vi är ändock den stat vid Östersjön som har de största intressena i Östersjöns framtid. Därmed menar jag, inte minst med tanke på den långa kuststräcka Sverige har mot Östersjön, de betydande ekonomiska zonerna och fisket i Östersjön. Herr talman! Det är min förhoppning att detta utskottsbetänkande och det beslut riksdagen skall fatta under dagen skall leda till att vi på nytt tar upp dessa frågor i internationella sammanhang, att vi på nytt blir pådrivande i dessa frågor för att säkra Östersjöns miljö och överlevnad. Det är fråga om att se till att transporterna av farligt gods hanteras på ett acceptabelt sätt och att alla de myndigheter som är inblandade tar ett erfoderligt ansvar, inte bara ett sektorsansvar utan ett bredare allmänt samhällsansvar. Jag hoppas att detta beslut skall leda till att vi snart kan se internationella överenskommelser. Vidare skall de motioner vi hittills har väckt inte behöva väckas i framtiden.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

Herr talman! Låt mig först av allt visa min glädje över utskottets behandling av min motion Fö2. Transporter av farligt gods har ökat i antal och kommer att öka framöver. Vad som dock inte får öka i omfattning är riskerna med dessa transporter. Vi borde kanske tänka i andra banor och ändra benämningen av transportslaget till säkra transporter av farligt gods! Detta skulle hjälpa oss invånare att känna större förtroende för såväl transportörer som räddningskårerna i vårt land. Innan jag går in på betänkandet skulle jag vilja aktualisera räddningskårernas roll i vårt land. Deras primärinsatser i händelse av en incident med farliga transporter är av största värde. Vi kan arbeta fram utmärkta insatsplaner, utbildningsdirektiv och gemensamma regler över hela Europa samtidigt som våra kommunala räddningskårer konstaterar att de har alldeles för små möjligheter att göra en kraftfull primärinsats. Det har visat sig vid flera incidenter att det är den första insatsen som är den absolut viktigaste. Det är vid en snabb och kraftfull insats som lokalbefolkning och miljö kan skyddas. Jag vill alltså göra utskottet uppmärksamt på detta och hoppas att man i fortsättningen ger kommunerna direktiv till att ordna insatsstyrkor med adekvat utrustning materiellt och personellt. Herr talman! Mina yrkanden 1 och 4 har utskottet enats om att avstyrka. Jag anser dock att det är av största betydelse att vi tilldelar resurser åt våra universitet med uppdrag att forska vidare omkring dessa, som jag ser det, ytterst riskfyllda transporter. Min önskan är att vi i Sverige skall ligga väl framme med en forskning och normgivning inom detta område som verkligen kan ge skäl för säkra transporter av farligt gods. Precis som den föregående talaren nämnde finns det ca 270 mil kust mot Östersjön. Det finns därför stor anledning att se allvarligt på dessa frågor. Hot och riskutredningen som just håller på med sitt arbete kommer att få några fler uppdrag. Jag vill trycka på att man inte glömmer bort forskning och utbildning. Det är särskilt viktigt att en gemensam utbildning och gemensamma spelregler finns inom detta område. Det måste vara enkelt att hitta regler och förutsättningar för transport av olika godsslag. Detta skulle våra universitet få i uppdrag under en tid då vi dels skall satsa på utbildning, dels har en lågkonjunktur som tacksamt ropar efter och tar emot allt som ger mer och betydelsefulla arbetsinsatser. vill jag ännu en gång ta tillfället i akt och understryka vikten av att högskolor och andra organ får fortsatt stimulans till fortsatt utvecklingsarbete. Även om utskottet inte ställer sig bakom motionen genom att yrka bifall, hoppas och tror jag att utskottets kontakter med Räddningsverket kommer att resultera i konkreta insatser till förmån för forskning och utbildning, så att vi når säkra transporter av farligt gods. Det är, och kan komma att bli i ännu högre grad, en ödesfråga för oss. Vi har inte råd att spela roulett med dessa transporter som kula, och vi har inte råd att låta våra storstäders befolkning av arbetande, handlande människor vara insatserna i detta riskbenägna spel. Herr talman, låt mig avslutningsvis göra en appel till förmån för säkrare transporter av farligt gods. Vi i riksdagen kan -- och det skall vi utnyttja -- driva på i dessa viktiga frågor. Vi skall ta vårt ansvar genom att ge transportörer och tillverkare klara spelregler. Som ett led i detta arbete har Kristdemokraterna arrangerat ett symposium onsdagen den 17 november om just intermodala gränsöverskridande transporter av farligt gods och avfall. Det är med glädje som jag noterar de omdömen som utskottet gjort om framlagda motioner i betänkandet. Jag hoppas att arbetet skall fortsätta och att de direktiv som Hot och riskutredningen får sig till del också skall resultera i ett ännu bättre och kraftfullare åtagande för dessa transporter.

Herr talman! I betänkandet 1993/94:FöU1 Jag tänker i huvudsak uppehålla mig vid behandlingen av området som gäller farligt gods till sjöss. I flera av de under den allmänna motionstiden år 1993 avgivna motionerna hänvisas till senare års oljekatastrofer. Motionärerna anser att man fått en allvarlig påminnelse om de stora miljöhot som olje och kemikalietransporter till sjöss medför. En rad åtgärder för att försöka förebygga sådana katastrofer föreslås, exempelvis tillskapande av aktionsprogram, speciella trafikledningssystem för övervakning av miljöfarliga transporter samt att Sverige i internationella organ bör arbeta för ett system med förhandsanmälan vid transport av farligt gods.

Systemet byggde på frivillighet. Försöket slog inte väl ut beroende på att Polen och dåvarande Sovjetunionen inte medverkade. Utskottet menade att de politiska förändringarna liksom den allt större insikten om miljöriskerna borde ha ökat möjligheterna att uppnå fungerande internationella överenskommelser. Trots att utskottet uttalade förståelse för att de folkrättsliga principerna om havens frihet kan medföra svårigheter delade utskottet inte Sjöfartsverkets pessimistiska syn på ett rapporteringssystem och utgick från att regeringen och ansvariga myndigheter uppmärksamt skulle följa frågan och ta erforderliga initiativ. Sjöfartsverket redovisade den 30 juni i en rapport till regeringen om sitt sjösäkerhetsarbete. Utskottet har tagit del av de avsnitt som anknyter till beredningsområdet och konstaterar att rapporten knappast för frågan framåt när det gäller ökad säkerhet vid transporter av farligt gods till sjöss. I rapporten, liksom i Sjöfartsverkets yttrande förra året, beskrivs svårigheterna att uppnå nödvändiga internationella överenskommelser, men antyder inte några lösningar och redovisar inte heller hur man fullgjort riksdagens uppdrag att följa frågan och ta erforderliga initiativ. Utskottet finner inte detta tillfredsställande utan vidhåller sin i betänkandet redovisade uppfattning. Regeringen bör därför i den fortsatta beredningen uppmärksamt följa frågan och ta erforderliga initiativ. Ett sådant torde vara att ge Räddningsverkets samordningsroll sådant innehåll att verket, mer direkt än för närvarande, kan påverka förutsättningarna för transport av farligt gods. Sjöfartsverkets nonchalans gentemot riksdagens beslut och dess sätt att hantera förlisningen utanför Fårö nyligen, då tonvis med fosfor och kväve tilläts förorena Östersjöns vatten till följd av att lasten inte klassats som farligt gods, är inte ägnat att skapa förtroende för Sjöfartsverket. Mitt bestående intryck efter att ha läst rapporten Sjöfartsverkets sjösäkerhetsarbete från juni 1993 är att det från verkets sida inte finns någon större beredvillighet att medverka till regler för att minska olycksrisker, förrän det hänt någon verkligt stor olycka som fått berättigad uppmärksamhet i massmedia. Problemet med det stora antalet ansvariga huvudmän vid olyckor till sjöss borde rimligen bli en del av de uppgifter som både Hot och riskutredningen och den kommitté som kommer att se över de statliga marina myndigheterna får. En naturlig resurs för bevakning av miljöfarliga transporter är marinens välutrustade sjöbevakningscentraler. Särskilt viktig är sjöbevakningscentralen i Malmö, eftersom Öresund är ett av världens mest trafikerade sjöstråk. Ett samutnyttjande av befintliga resurser är nödvändigt och bör göra det möjligt att snabbare och billigare få till stånd en större sjösäkerhet. En viktig förutsättning för detta är klara ansvarsförhållanden. Herr talman! Jag yrkar bifall till försvarsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till Vi i Ny demokrati anser att kunskaper i svenska språket är en grundläggande förutsättning för att en utlänning på ett riktigt sätt skall kunna tillvarata sina rättigheter och leva upp till sina skyldigheter här i landet. Det är klart konstaterat att bristande kunskaper i svenska språket försvårar också invandrarnas förhållanden på arbetsmarknaden samt deras möjligheter att delta i utbildning och att tillgodogöra sig den. Detta har under åren påtalats i olika alarmerande faktarapporter. Det har bl.a. kommit en SCB rapport. Som en liten illustration till hur allvarlig situationen i dag kan vara, återger vi några uppgifter från Statistiska centralbyråns meddelanden om hemspråk och hemspråksundervisning, grundskolan och gymnasieskolan 1990/91. I sin sammanfattning skriver SCB under rubriken procent av hemspråkseleverna i grundskolan inte någon svenska. För vissa språk var andelen mycket hög, t ex albanska där 56 procent saknade kunskaper i svenska. Totalt behövde 71 procent, lika hög andel som 1989, av hemspråkseleverna i grundskolan undervisning i svenska som andraspråk. 87 procent av dessa elever erhåll sådan undervisning. För gymnasieskolan var andelen som behövde undervisning i svenska som andraspråk 44 En alarmerande riksrevisionsrapport publicerades i december 1992. Den var en granskning av 1991 års reformering av svenskspråksundervisningen för invandrare. 1991 års reform var ett direkt resultat av den granskning, med dnr 1989:372, som RRV tidigare gjort av svenskspråksundervisningen och som visade på stora brister. Det är därför med inte så liten förvåning som vi konstaterar att förbättringarna är marginella. RRV skriver: ''... vissa positiva förändringar skett inom verksamheten svenska för invandrare, men att det totalt sett har skett förhållandevis lite sedan reformen trädde i kraft. RRV har iakttagit ett antal problem som dels rör själva genomförandet av det kommunala åtagandet, dels problem som rör den statliga styrningen och uppföljningen.'' Skolverket får mycket skarp kritik i rapporten för sin passivitet och obefintliga uppföljning av svenskspråksundervisningen för invandrare. Vidare kan man läsa alarmerande noteringar i SIV har i sin hemställan anfört att regeringen fattar beslut om att tillmötesgå dem när det gäller att bl.a. kravet på svenska närmare skall utredas för att någon skall få bli svensk medborgare. Detta motiveras med att lagen om svenskt medborgarskap icke innehåller något krav på svenskkunskaper som villkor för neutralisation. De anser att det är rimligt att kräva vissa kunskaper i landets språk som förutsättning för att någon skall bli medborgare, vilket man gör i de flesta andra länder. Detta är inte minst viktigt för att den enskilde skall kunna integreras i samhället. SIV föreslår att krav på svenska för svenskt medborgarskap närmare skall utredas. SIV vill vidare tillsammans med Arbetsmarknadsverket intensifiera svenskspråksundervisningen. Bakgrunden till detta är att SIV insett den bistra verkligheten, som Ny demokrati sedan länge påtalat, dvs. att ett stort antal invandrargrupper av olika skäl har bristfälliga kunskaper i det svenska språket och sålunda står utanför arbetsmarknaden. I Stockholm har man även konstaterat riksdagspolitikernas brist på kontakt med verkligheten. Där ligger nu förslag på ett prestationskrav på flyktingarna för att de skall erhålla socialbidrag. Flyktingarna måste exempelvis bevisligen gå i svenskundervisning eller praktisera på arbetsplats för att få ersättning. Bakgrunden är den, att efter 18 månader i Stockholm lever fortfarande 85 % av flyktingarna på socialbidrag. Bara 37 % når det av politikerna uttalade målet med svenskundervisningen, att kunna kommunicera på svenska. ''Bedrövligt dåligt'', tycker invandrarförvaltningen. I Svenska Dagbladet den 30 november informeras vi om ett undersökningsresultat av fil.dr Karin Taube, på lärarhögskolan i Stockholm. Där står bl.a.: ''Elever med annat hemspråk än svenska är klart överrepresenterade bland de svagaste läsarna.'' Läsförståelseundersökningen omfattade över 5 000 elever i 137 skolor. Herr talman! Vi anser således att svenskundervisningen skall innefatta obligatorisk och tydlig kunskapskontroll, med klara gränser för vad som är godkänt respektive vad som inte är godkänt. Vi anser att varje invandrare skall få betyg på sina svenskkunskaper. Intyg om genomgången utbildning är av noll och intet värde. För att undervisningen i skolan skall bli mer meningsfull och motiverande erfordras givetvis att eleverna behärskar svenska språket. Dagens situation anser vi vara orimlig och grym såväl mot invandrareleverna som mot övriga elever och lärarna. Kraftfull intensivundervisning bör sättas in tills invandrarbarnen når den nivå på sina svenskkunskaper som krävs för att de skall kunna följa den ordinarie undervisningen. Innan denna nivå är uppnådd bör således inte deltagande i övrig undervisning i teoretiska ämnen vara tillåtet. Vi anser det också vara självklart att tydliga kravspecifikationer skall ställas upp och vara villkor för att någon skall beviljas svenskt medborgarskap. Sålunda bör den sökande, innan svenskt medborgarskap beviljas, få avlägga prov i svenska språket -- och andra ämnen som är väsentliga för att han skall kunna ta sitt ansvar som svensk samhällsmedborgare. Naturligtvis skall kraven vara otvetydiga, mätbara och rimliga -- nivåer motsvarande årskurs 9 i grundskolan kan troligen tjäna som riktmärke. Liknande villkor för medborgarskap är sedan lång tid en självklarhet i många andra utvecklade industriländer. Jag finner det vidare beklämmande att utskottets övriga ledamöter inte accepterar verklighetens redovisade fakta, som jag nyss har pratat om. Det är fakta som delges politiker som beslutsunderlag, av folk som dagligen arbetar med och har kännedom om problemen och inser deras omfattning. Herr talman! Jag skulle vilja säga till mina utskottskolleger och ansvariga politiker att det är dags att vakna nu, innan votering sker. Nu är det tydligen fel beslut som är på väg att fattas.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet SfU1. Där behandlas ett antal motioner som berör den svenska medborgarskapslagen. En motion gäller frågan om svenskkunskaperna i undervisningen i skolan. Jag skall något kommentera förslagen. I ett par av motionerna kräver man att någon form av prov för att erhålla svenskt medborgarskap skall införas. Det gäller i första hand kunskaper i svenska, men också andra kunskaper rörande det svenska samhället. Den här frågan har diskuterats ett antal gånger och varit föremål för många funderingar genom åren. Vi kan nu konstatera att Statens invandrarverk i sin anslagsframställning i år har sagt att man bör titta på den här frågan igen. Det är då viktigt att komma ihåg att de allra flesta som i dag erhåller medborgarskap kan svenska. Man får ibland i debatten uppfattningen att det skulle vara mera regel än undantag att invandrare inte har kunskaper i svenska språket eller kunskaper om det svenska samhället. Det är alltså en relativt begränsad grupp som möjligen skulle kunna få bekymmer i dagsläget. Vi har också konstaterat att det är viktigt att det görs på ett vettigt sätt, om prov eller kontroller skall införas. Det som ligger bakom utskottets ställningstagande är att här finns ett förslag som regeringen får pröva. Det är då rimligt att regeringen får möjligheter att i samband med budgetpropositionen i januari redovisa sin syn på förslaget från Statens invandrarverk. I förstone låter det naturligtvis enkelt att införa ett prov eller en modell, men samtidigt kan det finnas skäl att bevilja undantag. Frågan är naturligtvis vilka kunskaper som skall mätas. Ny demokrati går långt och säger att man skall ha en rad olika kunskaper rörande det svenska samhället, och då uppkommer naturligtvis frågan: Skall vi ställa högre krav på dem som begär svenskt medborgarskap än på dem som redan är svenska medborgare? Vi skall inte höja ribban mer än nödvändigt. Man skall självfallet kunna leva i det svenska samhället, men vi får inte drabbas av någon överdriven iver att höja kraven mer än vad som är rimligt. Därför finns det anledning att fundera igenom hur ett språkprov skall genomföras. Herr talman! Låt mig också konstatera att det alltid kommer att finnas grupper som måste undantas av olika anledningar, men vi skall ändå inte förhindra dem rätten att bli svenska medborgare. Den andra frågan som behandlas i betänkandet rör kunskaperna i svenska språket som ett krav för möjligheten att delta i undervisning i skolan. Man måste skilja på de barn som är asylsökande och de barn som finns i Sverige och har fått uppehållstillstånd här. Samma regel gäller för de barnen som för övriga svenska barn, dvs. skolplikt. Arne Jansson ägnade sig åt att lämna siffror, statistik och uppgifter om hemspråk, kunskaper och annat. Man bör vara försiktig när man använder sådan statistik, därför att den bygger på förhållanden som kan förändras över åren. Det förhållandet att det fanns en stor del albansktalande i statistiken hängde ju samman med att det nyligen kom just en stor grupp albansktalande till Sverige. Därmed blir en sådan grupp kraftigt överrepresenterad. Man måste alltså ta hänsyn till både tidsutdräkten och när undersökningen genomfördes. Arne Jansson sade att det är dags för ledamöterna att vakna upp. Då är frågan var Arne Jansson befann sig när vi fattade beslut om den utredning som fick som en av sina huvuduppgifter att se över hur det svenska språkets ställning kan stärkas när det gäller just invandrare och deras möjligheter på arbetsmarknaden. Utredningen arbetar för närvarande med detta. Jag vet inte om det har gått Arne Jansson förbi att detta är en parlamentarisk utredning, där även Ny demokrati ingår, som skall lämna förslag på det här området. Det vore att krångla till livet ute i skolan om man förde det resonemang som Ny demokrati för, dvs. att man på något sätt skulle förhindra barn att börja i skolan. Framför allt mindre barn har ju lättare att lära sig svenska genom ett naturligt utbyte med sina kamrater. Det är kanske inte så att man snabbare tar till sig svenska språket för att man har fått någon form av intensivundervisning; barn snappar ju mycket lättare upp ett nytt språk genom att delta i den ordinarie undervisningen. Jag tror inte att förslaget om en uppdelning är speciellt begåvat. Det viktiga är naturligtvis att vi kan erbjuda invandrareleverna en bra basutbildning i svenska språket parallellt med att de följer den ordinarie undervisningen. Det tror jag på sikt gagnar möjligheterna inte bara att få bra kunskaper i svenska språket utan också att klara skolan.
Herr talman! Det jag har hört nu tycker jag är lika beklämmande som det faktum att jag var tvungen att uppmana de övriga ledamöterna att vakna upp på grund av att fel beslut är på väg att fattas. Rune Backlund underkänner tydligen Statistiska centralbyråns rapport, den alarmerande rapporten från Riksrevisionsverket och de alarmerande noteringarna i Statens invandrarverks anslagsframställning för kommande år. Likadant är det med de åtgärder som man nu vidtar i kommuner där man inser att kunskaperna i svenska hos utländska asylsökare inte räcker till för att integrera dem i det svenska samhället. Kunskaperna i svenska räcker inte för att de skall kunna ta del av information om det svenska samhället och inse vilka skyldigheter de har i det svenska samhället. Underkänner man sådana alarmerande rapporter och vägrar att lyssna på dem som dagligen konfronteras med problemen är det verkligen beklämmande. Varför fordrar vi då in sådana rapporter? Vidare hänvisade Rune Backlund till den utredning som har tillsatts och som har i uppdrag att se närmare på om vi verkligen skall föreslå att flyktingarna skall läsa mer svenska. Här tillsätts då en utredning som skall arbeta med de här frågorna. Trots det får vi kontinuerligt in rapporter om att man måste kunna svenska för att kunna komma in i samhället. För att ha minsta chans att komma in på arbetsmarknaden måste man ju kunna svenska! Skall vi då sitta och vänta på en utredning som arbetar och arbetar? När framlägger den sitt betänkande? Det vet man inte -- det brukar alltid bli uppskjutet. Under tiden blir det bara värre och värre ute på arbetsmarknaden och för flyktingarna själva -- på grund av att vi inte ställer krav på att de skall kunna det svenska språket. De utestängs mer och mer. Motiveringen till rekommendationen att avslå motionerna är att likadana förslag avslagits under en följd av år. Är det regel att om man har avslagit ett förslag en gång så skall man fortsätta att avslå det? Jag vill då påpeka att antalet invandrare här i Sverige har ökat ganska kraftigt. När det första beslutet fattades fanns det mycket färre invandrare här än det gör nu. Rune Backlund drog också upp skolplikten. Det är klart att barnen skall gå i skolan -- det står ju i förordningen. Men där talas det också om lämplighet: ''så snart skolgång är lämplig för dem'', står det. Okej, vad är då lämpligt? Är det inte ganska lämpligt att de kan svenska och förstår det?
Herr talman! Låt mig börja med svenskundervisningen rent allmänt. Det finns, Arne Jansson, ett utredningsuppdrag till den parlamentariska utredningen att komma med förslag till hur man skall kunna förstärka och förbättra svenskundervisningen för att invandrare skall kunna klara sig bättre på arbetsmarknaden. På den punkten kan jag inte förstå varför Arne Jansson är missnöjd. Just de alarmerande rapporterna har ju lett till att utredningen har fått det uppdraget och skall presentera ett förslag på den punkten. Det är inte fråga om att skjuta på saker och ting. Utredningen har ett oerhört tufft arbetsprogram. Jag föreslår att Arne Jansson talar med sin partikollega i kommittén. Då får han säkert veta att utredningen har ett mycket tufft schema som gäller när den skall presentera sina förslag. När det gäller barnen och skolgången tror jag att Arne Jansson blandar ihop asylsökande barn, som har rätt att delta i skolundervisning, med barn som de facto har uppehållstillstånd och är bosatta i landet. För dem gäller skolplikten. Jag tror att man skall vara noga med att hålla isär de grupperna. Sedan till medborgarskapsfrågan. Utskottet är inte negativt till att den frågan prövas. Det är därför vi skriver att frågan har aktualiserats av Statens invandrarverk i dess anslagsframställan, och vi väntar nu på regeringens prövning av förslaget. Det finns ingen anledning för Arne Jansson att vara missnöjd på den punkten. Vi har inte motsatt oss att regeringen prövar den frågan. I så fall skulle utskottet naturligtvis ha uttryckt sig på ett annat sätt. Utskottet konstaterar att frågan har väckts av Statens invandrarverk, som har velat ha belyst om man skall införa en typ av prövning av kunskaperna i svenska språket. Frågan är ju faktiskt föremål för beredning, och då tycker jag att Arne Jansson har anledning att vara nöjd. Jag förstår inte varför Arne Jansson skulle ha anledning att vara missnöjd just på det området.
Herr talman! Rune Backlund fortsätter att hänvisa till utredningen. Det jag tidigare framförde lyssnade Rune Backlund tydligen inte på. Man skall tydligen göra samma sak i år som man gjorde 1991/92. Man skall avslå motionerna, trots att situationen kontinuerligt har förvärrats -- trots att fler och fler blir utslagna och trots att det bevisligen börjat göras någonting runt omkring i landet därför att det inte görs någonting här i riksdagen. Man inser nämligen vad som håller på att hända i Sverige. Vi kan inte sitta och rulla tummarna och vänta på resultatet av en utredning. Vi vet inte när den lägger fram sitt slutbetänkande, och innan det har behandlats färdigt kommer det här kanske att mynna ut i en katastrof på grund av att det inte finns tillräckligt många som kan prata svenska. Det är orättvist mot samtliga inblandade.